Herr talman! Bengt Lindqvist sade tidigare att familjepolitiken kommer att spela en väldigt viktig roll i valrörelsen. Han hälsar det med tillfredsställelse. Det gör vi moderater också. Därför är det bra att vi här i kväll får en omgång till om barnomsorgen och familjepolitiken, för jag tänker också vända mig till Bengt Lindqvist. Det måste vara något som är fel när familjer i vanliga inkomstlägen inte kan leva på sin lön när skatten är betald. Allt fler människor utanför denna kammare ställer sig frågan: Vad är det som har gått snett? Den socialdemokratiska familjepolitiken har helt enkelt blivit en familjefälla av stora mått, och dessutom har den blivit allt finmaskigare. Familjernas möjligheter att påverka sin tillvaro minskar undan för undan. Familjen beskattas så hårt att den blir helt beroende av bidrag. De socialdemokratiska patentlösningarna innebär att politiska beslut även skall styra familjerna när det gäller omsorgen om barnen. Den senaste skatteomläggningen medförde momshöjningar och så kraftiga hyreshöjningar att många måste vänta med att betala sina räkningar tills de högre bostadsbidragen har betalats ut. De rekordhöga skattehöjningar som drivits igenom sedan regeringsskiftet 1982 har drabbat barnfamiljerna hårdare än andra grupper med samma inkomster. Det tas ingen hänsyn vid beskattningen till familjernas försörjningsbörda. Det ökar bidragsberoendet. Det tidigare förvärvsavdraget har avskaffats, liksom den särskilda skattereduktionen för barnfamiljer med en inkomst. Höjningen av moms och andra indirekta skatter, som för olja och bensin, har slagit särskilt hårt mot barnfamiljerna. Sådan är situationen. Socialdemokraterna slår sig för bröstet och talar om hur mycket barnbidraget höjts. Det är inte särskilt imponerande, eftersom det endast motsvarar en mindre del av de skattehöjningar som samtidigt drivits igenom tidigare. Många unga familjer har också genom den socialdemokratiska politiken berövats möjligheten att spara pengar för att klara vardagens påfrestningar. Eftersom allt fler anser att något är fel när verkligheten ser ut som den gör, är det nödvändigt med en ändring. Det kan endast åstadkommas genom ett regeringsskifte. Vi har tidigare i dag redovisat att skattetrycket målmedvetet måste sänkas. Det skulle ge familjerna åtskilligt mera pengar att förfoga över, och framför allt skulle familjerna kunna komma ifrån sitt bidragsberoende. Det är nödvändigt att vid beskattning ta hänsyn till försörjningsbördan. Det har vi påpekat många gånger. Därför vill vi införa ett grundavdrag för varje barn och avdragsrätt för barntillsynskostnader. Med vårt förslag ökar grundavdraget för varje barn, och vi återställer därmed flerbarnstillägget, som regeringen har försämrat. På detta sätt får barnfamiljerna äntligen en chans att med egen kraft förbättra sin standard och själva avgöra vad som är viktigt för dem. Genom att skapa ekonomiskt utrymme för egna val får familjernas egna värderingar ett större utrymme. Dagens och morgondagens unga föräldrar kommer aldrig att finna sig i att politiker styr deras tillvaro. Det är naturligtvis svårt för socialdemokrater att tänka sig att de inte skall bestämma allt. Detta framkommer med all tydlighet av en socialdemokratisk skrift som nyligen utkommit. En av de tre principer som där anses vara av avgörande betydelse lyder: Demokratisk styrning så att verksamheten planeras för alla barn. Detta talar sitt tydliga språk. Föräldrar göre sig inte besvär. Politiker vet bäst vad som är bra för barnen. Förstår inte socialdemokraterna och Bengt Lindqvist att er inställning är förlegad? Jag tyckte mig höra Bengt Lindqvist säga i en tidigare replik att det var den borgerliga inställningen som var förlegad, men det är ju precis tvärtom. Det är ju socialdemokraterna som inte har hängt med, och det kommer med tiden att visa sig, och har redan börjat. För många föräldrar känns det nämligen alltmer viktigt, viktigare än mycket annat, att själva ta hand om barnen under den tiden som de är små, att själva välja och ta ansvar. I dag finns det inga som helst ekonomiska möjligheter för dessa föräldrar att välja i enlighet med sina värderingar. De har inte heller några möjligheter att välja annan barnomsorg än den som kommunen erbjuder, eftersom de då får betala allt ur egen portmonnä. Det är inte bara ett fåtal som befinner sig i denna situation, utan det är föräldrar till nära hälften av alla barn mellan ett och sju år. Vi har tidigare här hört hur många som får del av barnomsorgen. Då framkom det att det nu är 86 %. Detta beror naturligtvis på vad man lägger in i detta. Denna frigering måste ha gjorts nyligen, vilket skulle innebära att det inte finns några köer. Men verkligheten ser faktiskt annorlunda ut. Enligt SCBs siffror i början av januari 1991 om hur många som får del av den kommunala barnomsorgen så kvarstår de 40 % som visserligen kanske har någon del av öppen omsorg men som måste betala sin barnomsorg själva. Den socialdemokratiska familjepolitiken, som bygger på principen demokratisk styrning så att verksamheten planeras för alla barn, innebär att det samlade familjestödet förskjuts alltmer mot den kommunala barnomsorgen som alla måste vara med och finansiera men som bara en del får del av. Nu inför valet är det naturligtvis dags för socialdemokraterna att återkomma med löftet om kommunal barnomsorg till alla och utbyggd föräldraförsäkring. Visserligen innebär det inte att löftet uppfylls. Men vi har i dag hört att det trots detta innebär att allt satsas på den dyraste barnomsorgsformen med allt färre valmöjligheter för föräldrar som vill ordna omsorgen på annat sätt för sina barn. En utbyggd föräldraförsäkring utöver de tolv månader som vi alla är överens om innebär att stora resurser ges till dem som har de högsta inkomsterna -- jag tror att det var Ulla Tillander som tog upp detta i dag -- medan andra får 60 kr. per dag. Vilka är då dessa andra? Jo, det är de som studerar, är arbetslösa eller har haft otur med planeringen av barnafödandet, eller de som har valt att själva ta hand som sina barn. De senare hotar enligt socialdemokratiskt talesätt jämställdheten, och deras arbete skall inte räknas som arbete, vilket har diskuterats här i kammaren tidigare. Jag har ytterligare en fråga. Vilket svar vill Bengt Lindqvist ge till Kjell-Åke Stolt från Östersund, som till kammarrätten har överklagat Östersunds kommuns beslut att avslå en ansökan om vårdnadsbidrag? Kjell-Åke Stolt säger att han och hans sambo själva vill ta ansvar för sina barn och inte överlåta det till kommunen.

Herr talman! Jag tänker i detta mitt anförande ta upp de handikappades problem. Man har gjort olika beräkningar av de handikappades antal, och de flesta menar nog att de utgör ca 10 % av befolkningen, dvs. omkring 450 000 människor och är därigenom en av de stora folkrörelserna. Jag är självfallet helt medveten om att de handikappade fått det allt bättre under den tid som vi har byggt upp välfärdsstaten. Men -- och det är det viktiga -- de handikappade är fortfarande en eftersatt grupp människor i samhället. De människor i vårt samhälle som har omfattande funktionshinder skall få ett sådant stöd att detta leder till att full delaktighet och jämlikhet uppnås. Men ett sådant stöd har ej till fullo getts. Nå, vari består nu skillnaderna? Jo, enligt den nu sittande handikapputredningen tar exempelvis kommunerna ut olika avgifter för de tjänster som de lämnar till de handikappade. Låt mig då ta ett exempel. Handikapputredningen gjorde en jämförelse mellan tio olika kommuner och kunde konstatera att den disponibla inkomsten varierade med 16 000 kr. per år. Det som orsakade dessa stora skillnader var det kommunala bostadstilläggets storlek och avgifterna för färdtjänst och hemtjänst. I en motion som Börje Nilsson och jag har väckt till årets riksdag framhåller vi bl.a. följande som gäller färdtjänst. Under uppbyggnadsskedet av färdtjänsten har kommunerna bemödat sig om att ge en god service för de människor som genom ett funktionshinder är utestängda från andra kommunikationsmedel. Nu tycks emellertid ambitionen avta i takt med kommuneras försämrade ekonomi. Då kommunerna tvingas till besparingsåtgärder är färdtjänsten tyvärr ett av de ansvarsområden som blir föremål för besparingar. Den mest markanta besparingsåtgärden är samåkningen. Följden med samåkningen blir att spontana resor förhindras, väntetiderna blir allt längre, resvägarna längre och jobbigare. Man kan inte passa tider hos läkare, tandläkare, behandlingar, frisör, etc. Besparingsåtgärderna medför också att antalet resor per månad minskas, att resor tillåts endast under vissa tider på dygnet, ändringar av zonindelningar som innebär högre reskostnader, förbjudna resor under ''röda dagar'', etc. De åtgärder som hittills vidtagits uppfyller dock inte de krav som ställdes vid förarbetena till lagen. Kommunernas ansvar när det gäller färdtänsten framgår av förarbetena till socialtjänslagen där det sägs: Färdtjänsten bör dimensioneras så att den kan möta de behov av service som finns hos yngre och äldre. Det är beklagligt att konstatera att kommunerna i sin besparingsiver tar avstånd från det ansvar som åvilar dem. Kommunerna har sedan 1974 erhållit statligt bidrag till en del av sina färdtjänstkostnader. Det måste i dag, med tanke på den ansträngda ekonomin, finnas möjlighet att förknippa det statliga bidraget till kommunerna med krav på viss kvalitet på färdtjänsten. Kommunerna bör uppmanas att t.ex. arbeta för genomförande av länsfärdtjänst, som med gott resultat finns genomförd i Stockholms och Socialstyrelsen, som är verkställande myndighet, bör innan bidrag utgår kräva en noggrann och specifierad redogörelse av kommunerna om hur färdtjänsten organiseras och finansieras. Det bör åvila socialstyrelsen att göra uppföljningar och på så sätt följa utvecklingen inom färdtjänstområdet i kommunerna. Herr talman! Låt mig ta ett annat exempel. En viktig utgångspunkt för handikappolitiken är den s.k. ansvars och finansieringsprincipen. Den innebär att miljöer skall utformas och verksamheter bedrivas så att de blir tillgängliga för alla människor. Om en verksamhet måste anpassas i något avseende för att bli tillgänglig för handikappade skall anpassningsåtgärden finansieras på samma sätt som verksamheter i övrigt. Denna ansvars och finansieringsprincip tycker jag är riktig och välmotiverad, men någon lagstiftning har ej tillkommit på detta område. Den nu sittande handikapputredningen gjorde en undersökning av hur ansvars och finansieringsprincipen slagit ut. Man kom då fram till följande slutsats enligt ett citat ur skriften handikapp och välfärd, som har getts ut av Handikapputredningen: ''Det ligger nära hands att tro att många av dem som inte svarat inte känner till principen och kanske också vidtagit för få åtgärder för att öka tillgängligheten.'' Det var en stor mängd som inte svarade. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få framföra följande. Handikappolitiken måste syfta till att klyftorna mellan handikappade och övriga människor utjämnas. Detta arbete får inte påverkas av svängningar i samhällsekonomin. Även om den är hårt ansträngd måste man vidta åtgärder så att full delaktighet och gemenskap skapas.

Herr talman! För ungefär en vecka sedan kunde vi i en av våra kvällstidningar läsa ett reportage om Allan Larsson, vår nye finansminister, när han var på besök hemma hos sin gamla mamma. Rubriken på detta reportage handlade om att pensionärerna inte längre behöver oroa sig, för nu har regeringen insett att skattereformen håller på att knäcka pensionärerna och att deras pengar inte räcker till. Längre fram i artikeln fortsatte Allan Larsson att lugna pensionärerna. Han sade att både han och socialminister Ingela Thalén har mammor som är låginkomstpensionärer. Därför skulle socialministern och finansministern hålla sig väl informerade om hur pensionärerna egentligen har det. Jag vill inte ironisera på något sätt, för jag tycker att det är väldigt bra om man tillgodogör sig närståendes erfarenheter. Men det är synd att regeringen inte har haft någon kontakt med sina mammor redan före skatteomläggningen. Då hade det kanske gått att undvika att låginkomstpensionärerna hamnade i den här situationen. I gårdagens debatt gav statsministern besked om att pensionärerna skulle få ett extra KBT, och att det skulle utgå retroaktivt. Detta var ett alldeles för vagt besked, anser jag och många pensionärer som vet vad det handlar om, för att pensionärerna skall känna sig lugnade. Jag vill därför fråga socialministern: Har regeringen något färdigt förslag om hur det extra stödet till pensionärerna skall utformas? Från vilken dag kan de få pengarna? De flesta befinner sig faktiskt i en akut situation, och inför månadsskiftet februari-mars har de att välja mellan att betala hyran eller använda pengarna till mat. Så allvarlig är situationen. Jag borde egentligen rikta mig till folkpartiet när jag frågar hur pensionärerna skall välja. Anne Wibble har nämligen rest land och rike runt och jag har hört henne prisa skattereformen för att den innebär en valfrihet. Hon sade ungefär så här: Nu får låginkomsttagare avgöra om de skall använda pengarna till sina dyra hyror eller om de skall använda dem till mat. Pensionärerna undrar nu inför månadsskiftet om de skall betala hyran eller om de skall använda pengarna till mat. Jag skulle också vilja veta hur regeringen har räknat. Statsministern sade i går att det rörde sig om 50-60 000 pensionärer som befann sig i denna situation. Hur vet man det? Det är ju 540 000 Dessutom är det hyran som avgör vilken ekonomi pensionärerna har, dvs. om de hamnar under socialbidragsnormen eller inte. För en pensionär, som bara har folkpension och pensionstillskott och som bor i en kommun där 2 500 kr. för vad hyran får kosta, om man skall hamna under socialbidragsnormen. Jag skulle alltså vilja veta mer om hur regeringen har tänkt sig att betala det extra stödet, och framför allt när. Vänsterpartiet har i anslutning till budgetpropositionen lagt fram förslag om en höjning av det kommunala bostadstillägget. Det är det enda instrument som finns i dag och som direkt riktar sig till den här gruppen av pensionärer. Vi har lagt fram detta förslag trots att vi är medvetna om att varje gång riksdagen beslutar om en höjning av det kommunala bostadstillägget, dvs. när hyresgränserna höjs, får detta till följd att kommuner som har betalat ut mer än den fastställa normen sänker bidragen. Så när riksdagen har beslutat att pensionärerna skall få högre KBT, har effekten blivit att pensionärer i många kommuner har fått lägre KBT. Detta måste undvikas i fortsättningen. Jag vet bara ett sätt att komma till rätta med detta, nämligen att systemet ändras så att KBT utbetalas i förhållande till den faktiska hyran på orten -- jag undrar om socialministern har något annat förslag. Då måste det fastställas vad som är en rimlig standard för en pensionär, t.ex. två rum och kök för en ensamtående pensionär. Såvitt jag förstår är detta det enda sättet att komma ifrån kommunernas manipulation med olika egna gränser. Staten måste också ta ett större kostnadsansvar i fråga om pensionärernas bostadstillägg. Om vi här i riksdagen beslutar att med statliga medel anslå ytterligare 200 milj.kr. till KBT, innebär ju detta att kommunerna måste plocka fram 600 milj.kr. I detta sammanhang vill jag också fråga: Hur kommer den aviserade utredningen av de kommunala bostadstilläggen att se ut? Blir det en expertutredning på departementsnivå eller är det tänkt att de skall bli en parlamentariskt sammansatt utredning med representanter för alla partier? För pensionärerna är det inte bara höga hyror som följer i skattereformens spår. Pensionerna är inte längre värdesäkrade. Genom skatteomläggningen fick medelinkomsttagare och höginkomsttagare en påtagligt sänkt inkomstskatt. Till stora delar har detta finansierats genom en ökad indirekt beskattning. En ökad indirekt beskattning gör att prisindex ökar och att basbeloppet höjs. Eftersom pensionerna utgår efter basbeloppet, skulle de ha höjts rejält i år. Men regeringen anser att om den ökade indirekta beskattningen får slå igenom fullt ut på basbeloppet, skulle pensionärerna få ut dubbelt av skatteomläggningen. Så menade faktiskt regeringen. Därför beslöt regeringen tillsammans med folkpartiet att reducera basbeloppshöjningen för 1991 och 1992 med 2,9 % resp. 3,1 %. På det här sättet sparade staten en och en halv miljard kronor. Är regeringen och folkpartiet beredda att tänka om nu när ni har sett resultatet av skatteomläggningen, att pensionärerna som grupp förlorat på den? Kommer ni att återställa värdesäkringen av pensionerna?
Herr talman! Margó Ingvardsson gör samma sak som alla andra som är emot skattereformen. Hon skyller allt elände på skattereformen. Jag vill då påminna om att kostnadsökningarna i samband med skattereformen har kompenserats nästan fullt ut med höjningen av KBT och med pensionshöjningen. Det finns säkert vissa pensionärer som inte blir fullt kompenserade. Det räknade vi också med när överenskommelsen träffades och därför skulle man omgående göra en utvärdering. Därutöver har det tillkommit en rejäl kostnadsökning som beror på att regeringen inte har klarat att sköta ekonomin, och det skall vi i folkpartiet inte behöva stå till svars för. I min hemkommun är hyreshöjningen ca 100 kr./m2 inom det kommunala bostadsbolaget. Av denna höjning står skattereformen för ungefär 60 kr. Margó Ingvardsson klumpar ihop alla pensionärer i en grupp, men detta handlar om en mindre grupp som just nu har en mycket besvärlig ekonomisk situation. Den stora vinsten är emellertid att samhällsekonomin förbättras så att det blir ett garanterat underlag för att man skall kunna behålla pensionerna och fortsätta att bygga ut den sociala välfärden. Det stora bekymret var ju att samhällsekonomin försämrades så kraftigt under hela 80-talet. Det var nödvändigt att bryta denna trend just med omtanke om pensionärerna och deras pensioner.
Herr talman! Jag förstår till fullo att folkpartiet tycker att det känns besvärande i dag, när man ser effekterna av skattereformen. Pensionärerna har inte fått kompensation för de fördyringar som skattereformen har medfört. Om vi tittar på vad regeringen och fokpartiet till sammans har ansett vara en lagom kompensation för pensionärerna, är det först höjningen av pensionstillskottet från 50 till 54 %. Det gör 107 kr. per månad till pensionärerna. Höjningen av hyresgränserna för KBT med 200 kr. i månaden ger en pensionär 160 kr. i månaden. Tillsammans blir det 267 kr. som kompensation för skatteomläggningen. Jag kan bara jämföra den summa som pensionärerna fick med det jag själv som höginkomsttagare fick som skattelindring. Jag fick drygt 3 000 kr. mer i plånboken. Det är rena hånet mot de pensionärer som samtidigt ser att de har varit med och betalat min och alla andra höginkomsttagares skattesänkning. Folkpartiet har ett delat ansvar med socialdemokraterna för den här reformen. Men jag förstår att man nu vill dra sig undan. Jag undrar om inte folkpartiet också snart känner sig skyldigt att hjälpa till att åter värdesäkra pensionerna.
Herr talman! Nej, Margó Ingvardsson, vi känner oss inte alls besvärade över skattereformen i folkpartiet. Det var inte det vi är besvärade över. Det vi är besvärade över är den falska propaganda som motståndare till skattereformen bedriver ute i buskarna. Man försöker lägga hela kostnadsökningen och allt elände som finns på skattereformen. Det är där det stora felet ligger. Det mesta av kostnadsökningen har kompenserats, men det finns sannolikt vissa, en marginell del, pensionärer som får underskott. Det skall kompenseras. Det sade vi redan när överenskommelsen gjordes.
Herr talman! Tiderna har förändrats och pensionärerna är numera en ganska pigg grupp, som både kan följa samhällsdebatten och klara av att räkna. De kan räkna ut att 4 %, som de fick i kompensation vid höjningen av pensionstillskottet, är 107 kr. Det kan titta på hur mycket mer de fick i det kommunala bostadstillägget. De kan också läsa sina hyresavier, precis som Ingrid Ronne Björkqvist och jag kan göra. De kan konstatera att de i genomsnitt har fått 500 kr. mer i hyreshöjning, som en direkt följd av skatteomläggningen. Ingrid Ronne-Björkqvist och hennes parti har haft en aktiv del i och ett stort ansvar för att pensionärerna har hamnat i den situation som de befinner sig i. Jag tycker att det är rimligt att Ingrid Ronne-Björkqvist och hennes parti är med och försöker rätta till detta. Men hittills har ni helt ställt er utanför debatten. Ni bara vägrar att inse vilka konsekvenser er skatteomläggning har fått för de sämst ställda.

Herr talman! Socialdemokraterna hävdar allas rätt till arbete och vill för en politik för rättvis fördelning. Socialdemokraterna vill reformera och förnya det svenska folkhem som byggts upp av tidigare generationer. Genom sin välfärdspolitik har Sverige dramatiskt minskat klassklyftorna och gett medborgarna en grundläggande trygghet. Grunden är lagd till allas rätt att bo bra, få en god utbildning, vård och omsorg samt inkomsttrygghet vid sjukdom och ålderdom. Utifrån målet frihet, jämlikhet och solidaritet vill socialdemokraterna pröva nya vägar för att komma till rätta med kvarvarande orättvisor. Jag är övertygad om att en övervägande majoritet av det svenska folket vill att vi värnar om, men också utvecklar, denna svenska modell. För att säkra detta krävs en långsiktigt stark ekonomi med tillväxt, arbete och sunda finanser. Skattereformen är en stor och viktig reform, vars syfte är att bidra till att klara detta. Vi socialdemokrater sade tillsammans med folkpartiet redan i somras att en så stor och genomgripande reform kan få vissa skevheter som effekt i övergångsskedet. Men i så fall skall de rättas till. Det är därför som vi också har tillsatt en utvärderingsgrupp. Skattereformens stora effekt innebär att vi omfördelar beskattningen från inkomst av arbete till inkomst av kapital. Vi gör insynen i och översikten över skattefrågorna betydligt enklare och klarare. Detta i sig är en stor vinst för samhället. I morgon överlämnar regeringen till lagrådet förslag om arbetsmiljö och rehabilitering. Dessa förslag grundas på det långsiktiga arbete som regeringen inledde i mitten av 80-talet. Förslagen skärper arbetsgivarens och försäkringskassornas ansvar för rehabilitering och ger den enskilde rätt till full lön under rehabiliteringen. Våra förslag utgår från en stark tilltro till människors vilja att arbeta. Vi vet att långvarig sjukskrivning eller förtidspension, precis som arbetslöshet, leder till att människor förlorar fotfästet i tillvaron. Med de förslag vi nu presenterar tar vi ännu ett steg i rätt riktning. Vägen mot utslagning skall vändas till en väg tillbaka till arbete. Debatten under den senaste veckan har kretsat kring frågan om regeringen nu skall köras över av LO eller tvärtom, i fråga om samordningen av sjukoch arbetsskadepenningen. Detta är ett ytligt sätt att debattera en så viktig och omfattande fråga. Samordningen av sjuk och arbetsskadepeningen är av stor betydelse för att skapa goda förutsättningar för rehabiliteringsarbetet. Regeringen har klart deklarerat sin avsikt att genomföra en sådan samordning. Men avsikten har inte varit att den som bedömts vara arbetsskadad skall förlora på detta. Vår utgångspunkt har varit att arbetsskadeförsäkringen tillsammans med de avtal om arbetsskada som finns mellan arbetsmarknadens parter skall skydda den som bedömts vara arbetsskadad. Vid de diskussioner jag har fört med LO, TCO och SAF har dessa framfört att förändringarna i lagen får så stor effekt på avtalen, både tekniskt och ekonomiskt, att det krävs mer tid. På deras begäran, och efter diskussioner med folkpartiet, har jag funnit att dessa frågor bör beredas ytterligare tillsammans med parterna på arbetsmarknaden innan tidpunkten för en samordning fastställs. Min utgångspunkt är: Den som har blivit bedömd som arbetsskadad skall inte förlora på detta. Arbetsgivaren skall ha ansvar för de arbetsskador som inträffar och vägen tillbaka till arbetet skall underlättas och vara rak. Under de senaste veckorna har debatten också handlat om skattereformens konsekvenser. Jag tror att den debatten har varit mycket likartad den som har förts i kammaren alldeles nyss. Regeringen har noga följt utvecklingen, och våra beräkningar visar att de flesta grupper får det lika bra som tidigare eller bättre efter skattereformen. Det gäller t.ex. ensamstående föräldrar, som bl.a. får ökade barnbidrag och bostadsbidrag. De flesta av dem får en något bättre ekonomi nu. Men det finns en grupp, som nu har diskuterats och som vi redan har kunnat konstatera behöver omedelbart ökat stöd. Det gäller de pensionärer som har låg eller ingen ATP, som också har hög hyra och bor i kommuner med lågt kommunalt bostadstillägg. Statsministern redovisade i går regeringens planer för den gruppen. Jag vill betona att när vi nu går in omedelbart, löser vi upp en akut situation. Samtidigt tänker jag tillsätta en utredning om de kommunala bostadstilläggen. Dess uppgift blir att se över hur bostadsstödet skall se ut på litet längre sikt. Ekonomin är viktig för pensionärerna, men många äldre oroar sig nog mest för vad som kan hända om de blir sjuka och inte klarar sig själva längre. Då är det kapaciteten i sjukvården och i äldreomsorgen som är avgörande. Regeringen har lagt fram förslag, som också har antagits av riksdagen, vilka ger goda förutsättningar att förbättra äldreomsorgen. Genom att klargöra ansvaret, ge nya friska pengar och möjlighet för personalen till kompetensutveckling blir detta en kraftsamling som ger de gamla trygghet. Låt mig också få säga någonting om hälso och sjukvården. Även inför hälso och sjukvårdsutvecklingen är goda finanser, sund ekonomi, arbete och tillväxt grundläggande. Jag tycker att det finns skäl i dag att ställa sig frågan vad som är bra och vad som är mindre bra i den svenska sjukvården. Jag tycker att det bästa är att vi så tydligt i hälso och sjukvårdslagen uttryckt våra mål: God hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Den positiva hälsoutvecklingen kan faktiskt till betydande del tillskrivas det hälsofrämjande arbete som utförs, t.ex. barn och mödrahälsovård, tandvård och skolhälsovård. Denna fråga har varit uppe i debatten och jag kan säga att just frågan om skolhälsovården för närvarande bereds i regeringskansliet. Enligt min uppfattning är det oerhört viktigt att barn och ungdomar får tillgång till en god förebyggande hälsovård och till en god sjukvård under sin utveckling. Folkhälsa och folkhälsopolitik bör bli 90-talets viktigaste fråga. Det är inte svårt att hitta fakta som styrker uppfattningen att svenskarna är ett av världens friskaste folk och att vi blir allt friskare. Bara under 80-talet har dödligheten minskat mycket kraftigt. Medellivslängden har ökat med 1,6 år för kvinnor och 1,9 år för män. Denna ökade livslängd har inneburit flera goda år, dvs. flera år då man fått vara frisk och aktiv. Det är inte något självklart i andra länder. Den svenska sjukvården är bra. Vi använder stora resurser till sjukvård, och vi har en välutbildad och kompetent personal. De flesta som kommer i kontakt med sjukvården ger den en högt betyg. Det visar bl.a. undersökningar som SPRI har gjort. Den positiva synen på sjukvården beror säkert också på att Sverige, i mycket större utsträckning än andra länder, satsat på att ge de äldsta en god sjukvård. Det är alltid de gamla som behöver mest och som kommer att behöva mest av sjukvårdens resurser. Om vi jämför den offentliga sjukvårdens utgifter per person i olika länder ser vi att Sverige satsar fem och en halv gånger så mycket på de äldre som på de yngre. I Tyskland är siffran 2,6 och i t.ex. Frankrike 2,4 gånger. Vad är det då som inte är bra i den svenska sjukvården? Köer, väntetider, att resurserna inte utnyttjas på bästa sätt överallt, de stora lokala variationerna och en otydlig koppling mellan nyttjade resurser, uppskattade behov och erhållna resultat. Men även trögheten i anpassningen av vårdstrukturer till befolkningens ändrade behov. Det finns naturligvis förklaringar till detta, dels den växande andelen äldre människor, dels att införandet av ny teknologi i vården leder till flaskhalsar. Det pågår ett starkt utvecklingsarbete på sjukvårdens område sedan en tid. Där är rationaliseringar och effektiviseringar m.m. grepp som sjukvårdshuvudmännen använder. Vi måste göra mer för att avskaffa köerna, dels genom att påskynda det samarbete som startats, och här spelar Dagmar en viktigt roll, dels genom att se befolkningskostnader och ohälsa i ett sammanhang. Jag tror att den vårdgaranti som folkpartiet föreslagit, och som socialdemokraterna i Landstingsförbundet arbetar för, är en bra väg att gå. Däremot vill jag varna för den skiss till lösning som moderaterna då och då för fram. Det som betytt mest för den framgång vi haft med svensk hälsopolitik är befolkningsansvaret, dvs. ansvaret för förebyggande arbete och folkhälsa och tillhandahållandeansvaret, dvs. ansvaret för att alla får tillgång till all sorts vård. För detta krävs demokratisk styrning. Herr talman! Förändringar i vården behövs, men förändringar skall styras demokratiskt utifrån ett befolkningsperspektiv, finansieras solidariskt och kunna ges efter behov.

Herr talman! Jag vill först be socialministern tillrättalägga det som statsrådet Lindqvist dristade sig till att säga i sin senaste replik. Jag hade då inte möjlighet att replikera enligt gällande debattordning. Han ville påskina att vi sade nej till de miljarder som skulle gå till alternativen. Jag tänker då på den beställning som vi gjorde här i riksdagen, på grundval att en moderat reservation vann bifall här i kammaren, att regeringen skulle komma tillbaka med ett förslag om stimulans av gruppboendet. Utskottet var enigt i hela den delen av betänkandet. Jag vill be att statsrådet Thalén bekräftar att detta är en korrekt beskrivning. Vad vi däremot var oeniga om, och det har jag också tagit upp i debatten, var de olika betalningsströmmarna. Där föreslog vi sjukvårdsförsäkringen som vår alternativa finansieringsmodell. Det jag efterlyste i anförandet, och som missuppfattades, var möjligheten för privata alternativ att göra sig gällande i konkurrens med de offentliga genom att man gav de privata alternativen möjlighet att verka på rättvisa och lika villkor. När det gäller situationen för de sämst ställda pensionärerna redovisade jag i mitt anförande två exempel. De hade visserligen fått det något bättre på inkomstsidan men oändligt mycket svårare på kostnadssidan genom skatteomläggningen och inflationens verkningar. Vi har i debatten länge påvisat och varnat för vad som skulle komma att hända. Pensionärer med låga pensioner vinner föga om ens något på inkomstskattesänkningarna, men de drabbas desto hårdare av de skattehöjningar som direkt driver upp levnadskostnaderna, inte minst boendekostnaderna, som utgör en stor del av låginkomsttagarnas budget. Pensionärer med ett litet sparkapital får också se hur detta krymper samman genom den extra inflation på närmare 7 % Vi har också motsatt oss manipultionerna med det basbelopp som bestämmer pensionernas storlek. Detta har vi gjort dels av principiella skäl, dels med hänvisning till att de höjningar av pensionstillskotten och lägsta KBT som föreslås samtidigt inte kommer att visa sig tillräckliga. Nu kan vi läsa i facit. Jag visade i mitt anförande hur detta kommer att slå. Nu erkänner regeringen att man inte kunde förutse detta och säger att nu skall det bli ett extra stöd. Man beräknar att 60 000 personer behöver detta stöd. Hur vet man det? På vilken grund beräknar man detta? Det har funnits uppgifter i massmedia om att det kan röra sig om 150 000 personer som behöver detta stöd. Jag tror att sanningen ligger närmare de uppgifter som lämnats i tidningarna än de som regeringen har presenterat. När man inte kunnat förutse effekterna, vad är det då som säger att man så mycket säkrare kan beräkna antalet? Jag skulle vilja veta vilka grunder man har räknat på och hur man skall finansiera det nya stödet.
Herr talman! I mitt anförande ställde jag några frågor till Bengt Lindqvist, eftersom anförandet handlade om familjepolitik. Detta gjorde jag därför att Bengt Lindqvist i sitt anförande tidigare tog upp att han var så glad över att familjepolitiken skulle bli valrörelsens stora fråga. Då tänkte jag att han självfallet går upp och svarar på detta och är glad över att få en möjlighet att diskutera det en längre tid här i kammaren. Nu vänder jag mig i stället till Ingela Thalén, eftersom hon har huvudansvaret för departementet. Då bör man kunna diskutera en så viktig fråga som familjepolitik även med Ingela Det jag tog upp på slutet och som jag inte riktigt hann med, var hur det står till i verkligheten. Jag talade om en man som heter Kjell-Åke Stolt. Han har till kammarrätten överklagat Östersunds kommuns beslut om att avslå en ansökan om vårdnadsbidrag. Jag vill ha litet synpunkter på detta. Denne Kjell-Åke Stolt är mycket konfunderad över att det i skrivelsen från Östersunds kommun hänvisas till socialutskottet, som säger att ett vårdnadsbidrag skulle försvåra utbyggnaden av kommunala daghem. Jag tycker att han får vara talesman för många föräldrar som tänker likadant. Denne Stolt säger i sitt brev till kammarrätten att han inte vill lämna sina barn till kommunalt anställda för att själv endast ansvara för dem när de sover. Han och hans sambo vill ha hela ansvaret för sina barn. Den här familjen har inte ekonomiska möjligheter att göra detta. Därför ansökte man om vårdnadsbidrag. Tycker Ingela Thalén att det är ett rimligt krav från hans sida? Efter vad jag förstår kommer han att överklaga så långt det går. Vad vill Ingela Thalén svara honom i dag? Är det ett rimligt krav att själv få möjlighet att ta hand sina barn? Sedan vill jag passa på och rätta till en del saker som Bengt Lindqvist sade i sitt anförande. Jag vänder mig återigen till Ingela Thalén, eftersom ni väl ändå har samma åsikter i den här frågan. Bengt Lindqvist sade att det var stor oreda i den borgerliga familjepolitiken eftersom man vill skära ned statliga stödet. Det vi vill göra, och det är väl det som är så svårt för socialdemokraterna att förstå, är att låta pengarna följa barnet i stället för att det skall gå genom politikernas händer. Vi vill för barnets bästa överföra bestämmanderätten till föräldrarna i stället för att politikerna skall besluta. Detta kallar socialdemokraterna för nedskärning. Jag tycker att det verkar vara litet oreda i den socialdemokratiska föreställningsvärlden. Som jag sade i mitt anförande tror jag inte att unga föräldrar i framtiden kommer vara nöjda med att styras av politiker. De kommer att vilja bestämma själva.
Herr talman! Jag delar inte socialministerns uppfattning att skatteuppgörelsen var bra för de lågavlönade. Jag har förmånen att kunna se skatteuppgörelsen från två håll. Jag kan se dels hur den skulle ha drabbat mig om jag hade varit kvar som lågavlönad vårdarbetare inom den offentliga sektorn, dels vad jag får ut av den nu, som högavlönad riksdagsledamot. Hade jag varit vårdarbetare i dag, hade jag fått knappt 1 000 kr. mer i plånboken. Men jag bor i samma lägenhet och äter ungefär samma mat. Jag kan konstatera att jag, om jag hade varit vårdarbetare, skulle ha fått följa folkpartiets råd och välja om jag ville bo kvar i min lägenhet eller om jag skulle fortsätta att äta. Jag hade nämligen inte haft råd med bägge delarna. Det hade inte den tusenlappen räckt till. Jag fick en hyreshöjning, på grund av skatteuppgörelsen, på drygt 600 kr. i månaden. Men jag är verkligen lycklig att jag är högavlönad riksdagsledamot, för jag vill gärna fortsätta både att bo och äta varje dag. Jag tyckte att socialministern hoppade över att tala om hur det skulle gå till med det extra stödet till pensionärerna. Jag måste säga att jag ofta har kontakt med min mamma -- oftare än man har sådana kontakter i regeringen, förstår jag -- och hon kommer inte att lämna mig i fred. Jag vet fortfarande inte vilket besked jag skall ge henne och andra pensionärer som har låga pensioner: Hur skall de göra i slutet av månaden? Skall de betala hyran eller skall de använda pengarna till mat? När kan de räkna med att få detta extra stöd av regeringen? Det är nämligen bråttom. Jag håller med socialministern om att vårdkostnaderna också är viktiga för pensionärerna och att de är en tung post i många pensionärers budget. Vi har förut här i dag pratat om vad en folkpensionär har i inkomst. En folkpensionär har för närvarande 182 kr. per dag brutto. Om en sådan pensionär blir sjuk och skall gå till doktorn och dessutom är så sjuk att doktorn förskriver medicin av något slag, kommer det att kosta den pensionären 190 kr. Det är minimikostnaden. Om nu pensionären är så dålig att han eller hon inte kan ta sig till doktorn på egna ben, tillkommer en sjukresa på 60 kr. Ett vanligt, enkelt läkarbesök med medicin och sjukresa kostar alltså 250 kr. Jag undrar om socialministern tror att den summan får rum i en låginkomstpensionärs budget. Är det inte fara att pensionären nu, när det kostar så mycket, får göra ett val, om han eller hon har råd att gå till doktorn eller inte?

Herr talman! Nu slår Ingela Thalén fast att barn måste ha tillgång till en god, förebyggande hälsovård. Jag utgår från att man inte stryker skolhälsovården med skolläkare, för den är en av skolans viktiga uppgifter. Skolhälsovården betyder mycket, framför allt för de barn som har särskilda behov och inte minst för att man skall upptäcka på ett tidigt stadium om allt inte står rätt till. Det har sagts här i debatten att det är en mindre grupp pensionärer som har fått det svårt. Man kan fråga sig hur omedveten om sakernas tillstånd man egentligen får vara. Det gamla skattesystemet innebar en rundgång, och det var ett lapptäcke av bidrag. Det nya skattesystemet skulle göra slut på rundgången i ekonomin. Men det nya systemet är knappt sjösatt förrän man börjar upptäcka bristerna och börjar lappa och laga på nytt. De extra subventionerna till pensionärerna är ett exempel på en sådan ökad rundgång. Ett pressmeddelande från Erik Åsbrink häromdagen ger ytterligare exempel på att rundgången ökar. Så här stod det i pressmeddelandet: ''Även bostadsbidragen förbättras som en del av skattereformen. Bostadsbidrag kommer att lämnas för högre inkomst och hyresnivåer än tidigare. - Det är nytt för i år. Höjningen av bostadsbidragen har en klar låginkomsttagarprofil.'' Denna åtgärd har alltså en klar låginkomsttagarprofil. Vad man inte säger är att skatteomläggningen har en klar höginkomsttagarprofil när det gäller vad folk får ut, något som redan har sagts här i diskussionen. Däremot har finansieringen en klar låginkomsttagarprofil, på så sätt att låginkomsttagarna får bära den tyngsta bördan i förhållande till sin inkomst. Ett belysande exempel visades upp häromkvällen i Svar direkt. En känd fackföreningsledare med gott och väl 500 000 kr. i årsinkomst får ungefär 100 000 kr. mer i plånboken, alltså lika mycket som en sömmerska, som också visades upp i TV-rutan, har i inkomst per år. Det är just för att skattereformen har denna höginkomsttagarprofil som man måste börja lappa och laga, för människor som annars inte ens skulle klara sig upp till existensminimum. Detta är ingen falsk propaganda. Exemplen är många, och de finns i levande livet. Sänkt matmoms, sänkt skatt på boende och en grundpension -- det skulle ge en bättre och rättvisare situation ur fördelningssynpunkt.

Herr talman! Jag har, socialminister Thalén, tagit upp den onödiga risk som man låter vissa handikappade barn utsättas för genom att man låter dem få deras tandvård utförd under narkos, därför att deras handikapp gör det svårt för dem att stilla med huvudet när de är hos en vanlig tandläkare. Om sådana här barn oroas och skräms, har de ännu mera ryckningar och större svårigheter att hålla munnen öppen. Barntandläkarspecialisterna får större erfarenhet och mer kunskap om sådana här barn. Med deras hjälp går det oftast att behandla dessa barn konventionellt, dvs. utan narkos. Narkos innebär alltid en risk. I detta fall är det en onödig risk. Jag tycker att vi inte skall låta dessa barn i onödan fara långa vägar för att uppsöka en specialist på barntandvård. Jag tycker inte att vi på det sättet skall försvåra för dessa barn och deras familjer. De har det faktiskt tillräckligt svårt ändå. Låt dem få behålla sina lokala barntandläkarspecialister. Förresten gör resorna att det blir dyrare. Jag kan inte göra någon jämförelse mellan vad en specialisttandläkare och en vanlig tandläkare har i lön, men jag tycker att det hänsynsfullt att låta dessa barn få behålla sina specialister.

Herr talman! Först skall jag be att få kommentera frågeställningarna och diskussionerna kring de sämst ställda pensionärerna. Det är alldeles riktigt, Margó Ingvardsson, att jag inte kommenterade det i mitt inledande inlägg. Det beror på att klockan tickade så fort och att mitt manus var så långt. När det gäller ersättningen till de sämst ställda pensionärerna vill jag säga följande. För det första skall den utgå retroaktivt från den 1 januari. För det andra är det meningen att försäkringskassorna skall handskas med den, därför att man på försäkringskassorna redan har kunskaper om dels vilka pensionärer som har kommunalt bostadstillägg, dels vilket kommunalt bostadstillägg de har. Försäkringskassorna får också information om hyreskostnadsförändringar. Grundtanken i förslaget, som kommer inom kort i en proposition till riksdagen, är att man på försäkringskassorna automatiskt skall göra en bedömning av nettoskillnaden mellan å ena sidan pension, pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg och å andra sidan hyreskostnad. Om det nettot ligger under socialbidragsnormen skall kassorna automatiskt kunna fylla på med extra kommunalt bostadstillägg. Detta är, som jag sade inledningsvis, en akut situation. Det betyder att vi skall tillsätta en utredning som skall se över det långsiktiga. Det blir en enmansutredning. Jag har för avsikt att utse kommunalrådet Gun-Britt Mårtensson, som har bred erfarenhet från både bostadssektorn och det kommunala området. Självklart kommer man också till utredningen att föra både experter och annan kunskap. När det gäller utvecklingen för pensionärerna och kopplingarna till skatten är det ju så att när beräkningarna gjordes förväntade vi oss åren 1989--1991 en inflation på ungefär 18 %. De höjningar av pensionstillskott och statsbidrag till kommunala bostadstillägg som är gjorda för att kompensera detta ligger på 22 %. Men vi vet nu att i enstaka fall stack kostnaderna i höjden på grund av för höga hyreskostnader, som i sin tur hade sin grund i skattereformen och andra kostnadshöjningar. Så till frågan om hur vi vet vilka det är. Det vet vi, därför att vi vet vilka som har kommunalt bostadstillägg och de höga hyrorna. De är maximalt 90 000. Det rör sig om 30 000 hushåll och mellan 50 000 och 60 000 individer. Alldeles exakta antalet personer kan vi naturligtvis inte beräkna förrän vi har gått igenom det här ordentligt. Men avsikten är att utbetalningarna skall ske retroaktivt och gå till dem som får ett negativt utfall. Sedan tycker jag nog, Margó Ingvardsson, att slängarna om vem som träffar sina föräldrar tätt eller sällan inte är speciellt trevliga. Och vad beträffar erfarenheterna av vad man hade tidigare och vad man har i dag vill jag säga att fler än Margó Ingvardsson i den här kammaren har erfarenheter från lågavlönande yrken, och de ligger inte särskilt långt tillbaka i tiden heller. När det gäller de beräknade effekterna av skattereformen vill jag säga att inte bara folkpartiet och socialdemokraterna har gjort beräkningarna utan faktiskt också en lång rad oberoende ekonomer. LOs, TCOs och andra skatteexperter konstaterar att lågavlönade och ensamstående tjänar på reformen. Men som Ingrid Ronne Björqvist och jag har sagt är det väsentliga med denna reform att den är en strukturreform, som på sikt skall understödja det viktigaste, nämligen tillväxten, arbete, sysselsättning, det som är basen för att vi skall få inkomster att kunna betala den nödvändiga sociala omvårdnad och omsorg som vi alla så gärna vill ha och som vi tycker att människor har rätt till. Låt mig säga till Anita Stenberg att jag beklagar att jag inte kan gå in i en debatt om de barn som i brist på barntandläkare får åka till specialister för att under narkos få tandvård. Men jag lovar att jag skall ta med mig frågeställningen och titta på om det är någonting som jag kan göra för att medverka till en lyckad lösning.

Herr talman! Regeringen sade ju att alla pensionärer skulle få det bättre. Man kunde alltså inte förutse de problem vi nu talar om. När skall socialdemokraterna verkligen fundera över om de inte själva någon gång har framkallat de svårigheter de beklagar sig över. Det kan man ha rätt att säga, när man har hört på den samlade allmänpolitiska debatten de här två dagarna. Jag tror inte att det blir 60 000. Det blir säkert många fler, därför att det finns andra faktorer som inverkar. Vi har t.ex. pekat på fastighetsskatten. De kraftigt höjda taxeringsvärdena för många småhus kommer säkert att äventyra många pensionärers möjligheter att bo kvar. Det finns en lång rad andra faktorer också. Här får man nog ha en beredskap för att det kommer att krävas betydligt större insatser. Men allt som allt är det fråga om en kortsiktig nödhjälpsåtgärd, som skall ersätta regeringens bristande förutseende. Det blir nya bidrag till lapptäcket. Varför skall pensionärer och handikappade dras in i ett ökat bidragsberoende? Den här onda cirkeln kommer ju att fortsätta. Vad vi behöver är att bryta den onda cirkeln. Vi behöver sänkta skatter, inte höjda bidrag. Jag vill också ställa frågan: Hur kommer regeringen att göra med basbeloppet? Jag har tidigare pekat på att vi inte har accepterat de manipulationer som har skett där. Kommer ni att återigen överväga att rätta till det som har gått snett? Slutligen sade Ingela Thalén att utredningen skall genomföras av ett socialdemokratiskt kommunalråd. Det blir en enmansutredning. Alltså skall övriga partier stängas ute från möjligheten att vara med och rätt till det som har gått snett. Jag tycker att det är trist att behöva höra att utredningen inte får lov att bli parlamentariskt sammansatt. I sitt anförande nämnde Ingela Thalén vårdgarantin. Jag vill bara påminna om att frågan om införande av vårdgaranti väckte vi moderater långt tidigare. Men då fanns det inget som helst intresse från regeringens sida att diskutera den frågan.
Herr talman! Jag vill säga till Ingela Thalén att jag inte alls tror att bara jag själv eller personer i mitt parti har erfarenhet av hur det är att vara lågavlönad. Jag vet att det finns personer i regeringen som har egna sådana erfarenheter. Men vad jag säger är att ni inte använder er av den kunskapen, för använder ni er av era egna och de lågavlönades erfarenheter, hade ni inte gett skatteomläggningen den profil som den faktiskt fick. Det står helt klart att om man är lågavlönad, då förlorar man på skatteomläggningen. Jag vill tacka Ingela Thalén för att hon nu gav ett besked om hur det skall gå till att kompensera de pensionärer som har kommit i kläm på grund av skatteomläggningen. Vi är överens om att ge ett stöd direkt till boendet. Det är nog den bästa lösningen i den här situationen. Men jag blir litet orolig, när Ingela Thalén berättar hur det skall gå till på försäkringskassorna. Jag förstår inte hur försäkringskassorna inom rimlig tid skall klara av granskningsjobbet och betala ut pengar till den här gruppen pensionärer. Jag fruktar för att vi måste göra ett uttalande eller någonting annat, så att pensionärerna inte riskerar att bli vräkta från sina lägenheter de närmaste månaderna, eftersom pengarna inte kommer att räcka till att både leva på och betala hyran med.
Herr talman! Nästan var fjärde svensk är pensionär, och många lever under mycket knappa förhållanden. 400 000 pensionärer saknar helt ATP-poäng, och åtskilliga har låg ATP. Många av dem, och det är främst kvinnor, saknar ATP-poäng därför att de har ägnat en stor del av sitt liv åt att vårda barn eller andra närstående. Om valfrihet är beroende av pengar, måste vi ha en rättvisare fördelning av resurserna än vad som nu är fallet, och det måste också gälla pensionärerna. Då måste vi ha ett enklare pensionssystem. Det system som vi har i dag är orättvist, men det är också krångligt och därmed onödigt dyrt, inte minst när det gäller de administrativa kostnaderna. En grundpension enligt vår modell skulle lösa många problem.

Herr talman! Är det inte litet illavarslande att Ingela Thalén inte svarar på de frågor som jag ställde angående familjepolitiken, när vi nyss har fått höra att det skall bli valets stora fråga? Jag ställde en fråga om Kjell-Åke Stolt, som hos kammarrätten har överklagat beslutet rörande ansökan om vårdnadsbidrag. Han tycker nämligen att det är rimligt att han och hans sambo har möjlighet att själva ta hand om sina barn i stället för att lämna bort dem. Jag undrade vad Ingela Thalén skall svara honom. I början av sitt huvudanförande använde Ingela Thalén metoden att säga att allting var väldigt bra. Det gällde bara att rätta till några enskildheter, annars är den socialdemokratiska politiken bra överlag. Vi har här i dag flera gånger hört att den generella välfärdspolitik som socialdemokraterna anser sig bedriva inte stämmer med verkligheten. Jag tror att två tre talare har varit uppe i den frågan. Det stämmer inte att denna välfärdspolitik är generell. Välfärden går bara till vissa inom omsorg, sjukvård och, vilket jag har påpekat tidigare, när det gäller att få ta del av det allmännas stöd till barnomsorgen. Ingela Thalén varnade i sitt huvudanförande också för den moderata politiken. Hon menade att i den socialdemokratiska politiken tog man ansvar för alla. Alla får vård osv. just därför att det hela styrs demokratiskt. Vid det här laget har jag förstått att uttrycket demokratisk styrning betyder att det är politiker som bestämmer och fördelar. Det betyder att den enskilda människan får mindre att säga till om vare sig man är patient, förälder eller någonting annat. Den välfärdspolitiken stämmer inte, och det har vi alla här intygat. Men i moderata samlingspartiets förslag till den allmänna välfärdspolitiken föreslår vi bl.a. allmän sjukvårdsförsäkring som är gemensamt finansierad men där valet är den enskildes. Det är här som den stora skiljelinjen går mellan oss. Vi anser att den enskilde skall göra valet, och politikerna skall ge möjligheter för den enskilde att göra sina val.

Herr talman! Sten Svensson räknade upp alla dem som enligt Sten Svensson skulle drabbas av skatteomläggningen. Bl.a. räknade han upp sådant som har att göra med fastighetskostnader och annat. Jag skulle vilja rekommendera Sten Svensson att läsa igenom de nya reglerna för kommunala bostadstillägg. Där kan man alldeles tydligt utläsa den breddning som är kopplad till det som Sten Svensson tar upp. Sten Svensson säger att skattereformen innebär att det enbart blir fråga om nya bidrag, man bygger ett lapptäcke, och det kommer att fortsätta på detta vis. Vi behöver i stället sänkta skatter, så pensionärerna inte skall behöva några bidrag. Men de pensionärer som vi talar om, Sten Svensson, betalar ingen skatt. De behöver pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg för en anständig tillvaro och en trygg ålderdom. Jag har här tidigare sagt att vi i en så stor omläggning och strukturreform som skattereformen utgör har varit medvetna om att det kan uppstå skevheter. Men dessa skevheter skall vi rätta till. Det jag nyss har redovisat tillhör ett sådant tillrättaläggande. Margó Ingvardsson säger att dem av oss som har andra erfarenheter borde ha använt dessa så att vi förändrat skatteomläggningens profil. Skattereformens profil är till nytta för strukturerna på lång sikt i detta land. Det innebär att vi skapar förutsättningar för tillväxt och arbete och tillförsäkrar bl.a. på detta sätt just de lågavlönade möjligheter till arbete och sysselsättning. Det står inte alls helt klart att det är de sämst ställda som slås ut av skattereformen. Det förhåller sig faktiskt inte på det viset. Sedan förstår inte jag hur Margó Ingvardsson kan stå i talarstolen och säga att pensionärer riskerar att bli vräkta på grund av att storleken på KBT inte har följt med hyreshöjningarna. Det finns inte en fastighetsägare en kommunal förvaltare eller ens en privat fastighetsägare som skulle drömma om att vräka en pensionär. Skulle de våga drömma om detta är jag övertygad om att de snart väcks ur sådana drömmar. Jag tycker inte att man skall skrämma skjortan pensionärerna. Detta är svårt nog ändå utan att man behöver ta till den typen av argumentation. När det gäller frågan om grundpension, sänkt matmoms, sänkt moms på bostäder osv. vill jag till Ulla Tillander säga att det naturligtvis är alldeles utomordentligt att man på detta vis skall kunna minska belastningen på och kostnaderna för hushållen, och man skulle också kunna införa en generell pension för äldre. Det finns bara en hake i centerns resonemang, och det är ingen liten hake. Det är frågan om finansieringen. När det gäller grundpensionen handlar det om 15 miljarder kronor. Grundpensionens konstruktion innebär också att KBT och pensionstillskott försvinner, vilket gör att förhållandet mellan pensionärer i landsort och pensionärer i storstad inte blir särskilt rättvist. Sedan till Ingrid Hemmingsson. Ni hade kunnat begära en replik på Bengt Lindqvists anförande. Det hade då funnits en förutsättning för en familjepolitisk debatt. Jag vill inte gå in och kommentera ett enskilt fall som är inne i en rättslig process. Det tillkommer inte mig att göra detta från denna talarstol.

Herr talman! Det viktigaste för ett glesbygdslän som Norrbotten är att vi har en regering som värnar om hela landets utveckling. Norrbotten ligger geografiskt sett långt bort från de regioner där det bor flest människor. Vi behöver därför en genomtänkt politik så att våra möjligheter att utveckla också vårt län värnas. Vi behöver en socialdemokratisk regering, som sätter människors rätt till arbete främst. Detta sätt att se på samhället är inte alltid förenligt med marknadsekonomins lagar. Skulle konkurrensen få verka ohämmat skulle situationen för Norrbotten bli svår. Det är därför som vi behöver en socialdemokratisk politik, som sätter människovärdet före marknadsvärdet. Herr talman! Luleå har nu under flera års tid haft rekordhöga sysselsättningstal. Detta är, liksom i landet i övrigt, resultatet av en målinriktad och god socialdemokratisk politik. Men, herr talman, i dag ligger nu trots allt varsel om uppsägningar av bortemot 700 anställda. Vid våra stora basindustrier sker strukturomvandlingar som får till följd att människor kommer att friställas från sina arbeten. Dessa varsel kommer i en tid då arbetslösheten allmänt befaras öka, och vi befarar att arbetslöshetstalen också blir högre i Norrbotten än i landet som helhet. Detta inger stor oro för de människor som är berörda, för Luleå och för Norrbotten. Vad händer med de människor som blir arbetslösa i en situation då det finns få lediga jobb? Det är vad vi frågar oss i Luleå. Luleå med omnejd måste av regeringen betraktas som ett av flera tillväxtcentra i landet, med allt vad det innebär. Utvecklingsinsatser i det länscentrum som Luleå utgör måste ske och kan sedan självfallet komma hela Norrbotten till godo. Det måste till insatser för att inte denna region skall tvingas huka under arbetslöshetens gissel. Då arbetsmarknaden sviktar i hela landet är det särskilt viktigt att regionerna utanför storstäderna stärks, eftersom det är här som arbetslösheten brukar drabba hårdast. Arbetsmarknadsministern har tidigare under hösten sagt här i kammaren att hon är orolig för utvecklingen i Norrbotten och Luleå och att hon skall följa vad som sker mycket noga. Det är bra, men det förpliktigar. Norrbottningarna har goda erfarenheter av de socialdemokratiska regeringarnas insatser för länet. Vi förväntar oss att dessa traditioner fortsätter. Herr talman! Vi vet i dag att de mest effektiva insatserna för ett glesbygdslän är att satsa på infrastrukturen. Det är också vad vi norrbottningar förväntar oss inför vårens regeringspropositioner. Vi behöver upprusta vägar och järnvägar för att transportera människor och gods, och vi behöver utbildning. När det gäller utbildningen är det mycket som vi kan göra själva, och jag försäkrar att vi är i full färd med det. Vi har sedan länge vana att sprida utbildning geografiskt. Men då måste vi också få stöd på det sätt som statsmakten, och bara statsmakten, kan stödja oss. Det gäller grundskollärarutbildningen. I vissa av Norrbottens inlandskommuner är bortemot 20 % av lärarna obehöriga. Dessa lärare gör säkert ett bra arbete men de har inte den utbildning som de bör ha. Det finns faktiskt kommuner i Norrbotten som knappast har någon behörig högstadielärare alls. Prognoserna visar att behovet av behöriga lärare i länet ökar radikalt fram till sekelskiftet. Som jag tidigare sade, är det bara statsmakten som kan stödja oss i Norrbotten när vi vill skapa vår utbildning, vår skola, inom detta område. I enlighet med de statsbidragssystem som vi nu har och de styrsystem som finns skall vi styra skolan. Men statsmakterna, regeringen och Sveriges riksdag, måste se till att vi kan driva den grundskollärarutbildning som vi behöver. Vi socialdemokratiska ledamöter från Norrbotten har därför under den allmänna motionstiden motionerat om att högskolan i Luleå bör få starta ytterligare en grundskollärarutbildning för lärare i årskurserna 4--9. Denna utbildning har inte högskolan i Luleå i dag. Vi får inte driva den, trots att vi har föreslagit det i många år och vet att den behövs. Det finns planer på att ge denna utbildning på distans. På det sättet når vi de människor som inte kan åka 40 mil till sin utbildningsort, men som ändå gärna vill bli lärare. Dessutom har högskolan i Luleå alla möjligheter att starta denna utbildning. Ledningarna är så att säga redan dragna. Det är bara för riksdagen att ge igångsättningstillstånd och för regeringen att anvisa pengar. De pengarna blir väl använda, det lovar jag. Herr talman! Jag vill till sist ta upp ytterligare en utbildningsfråga. Högskolan i Luleå behöver få möjligheter att ge fler fristående kurser i ute i länet. Vi vet av erfarenhet att vi når betydligt fler människor med högskoleutbildning och kompetensutveckling om vi har möjlighet att ge utbildningen närmare bostadsorten. Dessutom är detta också ett sätt att med relativt små insatser utbilda människor för deras egna, länets och framtidens behov.

Herr talman! 1990-talets första år är passerat, och vi är på god väg in i det andra. Hur är då läget i landet? Vilka förväntningar ställs på oss som samhällsföreträdare i riksdag och regering? Mår Sverige bra? Nej, definitivt inte. De stora förväntningar som den socialdemokratiska regeringen förespeglade skulle infrias med den tredje vägens politik har förbytts till passivitet och besvikelser bland gemene man. Frågan ställs: Hur kunde vi i Sverige hamna i en sådan djup lågkonjunktur, där tillväxten uteblir? Situationen är mer än alarmerande. Svensk industris konkurrenskraft har minskat bl.a. beroende på ett för högt kostnadsläge. Antalet varsel har inte under hela efterkrigstiden varit så många som i dag. Det finns 30 000 fler arbetslösa i dag jämfört med samma månad i fjol. Jag anser inte att människovärdet är i högsätet. En debatt om ekonomi och sysselsättningen har redan genomförts här i riksdagen, och då med ansvariga statsråd närvarande. Men, herr talman, nu gäller det regionalpolitiken och då saknas industriministern. Jag anser att detta är mer än anmärkningsvärt. Det måste här med skärpa framhållas att den allmänna ekonomiska krisen särskilt hårt drabbar redan utsatta regioner. Vi har nummer än någonsin behov av en aktiv regionalpolitik -- en mobiliseringspolitik av det slag som folkpartiet liberalerna förordar med decentralisering av besluten till regional nivå och en satsning på infrastrukturen. Länsstyrelserna måste få större frihet att besluta i regionala frågor, och det måste också ske en förenkling av stödformerna. Men regeringen är inte beredd att släppa ifrån sig instrumenten. Det är dock på den regionala nivån, inte i kanslihuset, som kunskapen om vad som behöver göras finns. Det finns en betydande obalans i landet. Vissa storstadsområden har en överhettning medan det i andra regioner, särskilt i Norrlandslänen och inlandet, råder arbetslöshet och en alltmer accelererande utflyttning. I Vilhelmina finns det t.ex. en arbetslöshet på 6,3 %, och i Malå än arbetslösheten 4,2 %. Båda dessa orter ligger i Västerbotten. Jag har svårt att förstå Eva Hedkvist Petersens lovord från denna talarstol för en stund sedan. Vad gör då landets socialdemokratiska regering? Tillåt mig påminna de av kammarens ledamöter som nu i kväll finns kvar i kammaren om honnörsorden -- målsättningen för regionalpolitiken: Människor, oavsett var de bor i landet, skall ges tillgång till arbete, service och en god miljö. Detta är hämtat från de ställningstaganden som riksdagen har gjort.

För knappt ett år sedan antogs den regionalpolitiska propositionen, där de fastställda målen ytterligare befästes av regeringen. Det heter där: ''Regionala problem som finns i olika delar av landet måste åtgärdas - -. I vissa delar av landet kommer det att behövas stöd till näringsutveckling under överskådlig tid för att kompensera för långa transporter'' -- vilket är något som jag vill betona -- ''klimatförhållanden eller andra konkurrensnackdelar - -.'' Detta citat är hämtat från arbetsmarknadsutskottets betänkande Vad gör då landets socialdemokratiska regering? Jo, i årets budgetproposition föreslår den en kraftig neddragning av transportstödet, ett stöd som särskilt tillkommit för att minska nackdelarna med långa transporter till marknaden. Därtill skall framhållas att neddragningen inte är påkallad av EG-samarbetet. Inom EG-länderna finns och tillåts liknande former av transportstöd. Om industriministern varit närvarande skulle jag ha frågat: Varför? Det kan väl ändå inte vara avsikten att helt slå ut norrländsk industri och därmed skapa ännu högre arbetslöshet? Jag kan konstatera att en satsning på infrastrukturella åtgärder för att göra Sverige rundare överges av socialdemokraterna. Låt mig citera ur ett brev från ett företag utanför Umeå: ''Att från svensk kostnadsnivå och kostnadsutveckling kunna framgångsrikt konkurrera med tillverkare i Sydeuropa i en sjunkande efterfrågan har sina svårigheter. Frågan dyker då upp om inte en etablering i något annat land med lägre kostnadsnivå och kostnadsutveckling och närmare kunderna måste övervägas. - Den signal vi utläser ur regeringens handlande är att man föredrar att industrin skall vara koncentrerad till storstadsområden eftersom man förbättrar deras konkurrensmöjligheter.'' Vad är regeringens och industriministerns svar på den frågan? Regeringen ställer också krav på fungerande regioner. Man talar om utvecklingsåtgärder som skall fungera både socialt och kulturellt. Vad gör då landets socialdemokratiska regering? Jo, man föreslår en neddragning av anslaget till Riksteatern med 23 milj.kr. Det är en åtgärd som särskilt drabbar kulturlivet i Norrlands inland, som så väl skulle behöva turnéer från Riksteaterns sida för att genom kulturutbud ännu mer kunna skapa framtidstro och aktivitet. Detsamma gäller utbildningen. Jag vill särskilt ta upp frågan om stödsystemen som finns för att utjämna den regionala obalansen. Vi skall dock ha i minnet att Norrlandslänen står för en betydande del av Sveriges exportinkomster i form av skog, malm och vattenkraft. Det här handlar om en form av återbäring. Det råder sedan förra året en synnerligen illa genomtänkt stödområdesindelning i vad gäller Västerbottens län. Sänkta arbetsgivaravgifter förbehålls nu stödområde 1 och för Norrbottens län resterande delar under en övergångsperiod på fem år. Men framför allt för norra länsdelen i Västerbotten innebär detta förhållande grova orättvisor, bl.a. för Norsjö, De 200 milj.kr. som nu skall delas mellan de tre Norrlandslänen kommer inte människorna i de nämnda samhällena till godo eftersom de är inplacerade i stödområde 2. Och detta trots att man befinner sig i exakt samma läge som de samhällen som nu omfattas av stödområde 1, både geografiskt och arbetsmarknadsmässigt. Vi i folkpartiet har begärt en översyn av stödområdesindelningen. Jag uppfattar det som att socialdemokraterna har en motvilja till rättvis fördelning. Herr talman! Jag blev ganska mycket störd i mitt anförande av de samtal som pågick i kammaren.

Herr talman! I Sverige har vi under många år bedrivit en mycket framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Den socialdemokratiska regeringens största framgång under 80-talet har nog varit att man lyckades få bort budgetunderskottet samtidigt som man pressat tillbaka arbetslösheten och skapat i det närmaste full sysselsättning, i en tid då miljoner människor gått arbetslösa i industriländerna runt omkring oss. Även i Norrbotten har vi känt av framgången, framför allt under senare delen av 80-talet. I 80-talets början rådde i det närmaste depression i länet, arbetslösheten steg, ungdomen flyttade och det var svårt att kunna se någon väg ur eländet. 1983 beslutade denna riksdag om en utvecklingsplan för Norrbotten, och fem år senare antogs ett förslag om ytterligare insatser för länet. Detta har varit nödvändiga och viktiga insatser. Med dessa som verktyg har vi lyckats vända den negativa och uppgivna stämningen. Länets befolkning har återfått framtidstro, och framför allt har man föresatt att framtiden inte är ödesbestämd, utan den går att påverka. Herr talman! Nu börjar åter orosmolnen hopa sig över oss. Antalet varsel ökar, sista kvartalet 1990 kunde vi se en mycket stor ökning. Arbetslösheten stiger. Den var 3,9 % för länet i januari i år. Olof Johansson sade i går i debatten att den var 5,1 %, men enligt de uppgifter som länsarbetsnämnden har lämnat så var arbetslösheten 3,9 % den 20 januari i år. Det är alldeles tillräckligt. Det som är mest bekymmersamt är att det verkar vara ungdomar mellan 20 och 24 år som har sämsta prognosen. Arbetslösheten närmar sig för dem Som vanligt är det inlandskommunerna som drabbas hårdast. Låt mig peka på ett par orter där det nu är mycket problematiskt. I Karesuando-området inom Kiruna kommun är sågen i Saivomuotka bygdens enda industriella verksamhet. För något år sedan sysselsatte den 23 personer, i dag arbetar där 9 personer och tyvärr gick denna såg i konkurs förra veckan. I Karesuando med omnejd finns inga alternativa sysselsättningar. Där finns redan länets högsta arbetslöshet, och detta gör inte situationen bättre. Det har många gånger från denna talarstol sagts, jag tror från samtliga partier, att en bygd skall utvecklas utifrån sin egen förmåga och sina egna möjligheter. Arjeplog fick inte den möjligheten. Där har bevarande intressen satt hinder i vägen för att fortsätta gruvdriften i Laisvall. Ingen kan i dag med säkerhet säga hur länge nuvarande verksamhet kan fortgå, men på sin höjd 5--7 år. Gruvan utgör 80 % av kommunens industri. Här finns kommunens yngsta befolkning. Det handlar om i storleksordningen 300--350 personer i direkt gruvverksamhet samt ytterligare ett par hundra personer i kringeffekter i kommunen. 300 personer kanske inte låter så mycket, men detta motsvarar en neddragning med 5 300 personer i Luleå eller hela SSAB, Saab-Scania samt högskolan tillsammans. På länsnivå motsvarar det 20 500 personer. Om man gör dessa jämförelser börjar man förstå omfattningen. Alla krafter måste nu hjälpas åt för att klara upp detta. Här räcker det inte med att regeringen beviljat 100 milj.kr. för kommunsutveckling. Det måste till konkreta arbetstillfällen, och i det arbetet måste både centrala och regionala parter tillsammans med kommunen hjälpas åt för att skapa dessa jobb. Inte någon av den yngre yrkesverksamma befolkningen får flytta, för då hotas denna kommuns existens -- så allvarligt är läget. Någon kanske tycker att jag överdriver genom att ta exempel från den verkliga glesbygden, men det är just för att den är absolut svårast att klara och för att det här inte finns alternativ, inte någon annan arbetsmarknad att tillgå inom rimliga avstånd. Länets kvinnor har under lång tid fört en målmedveten kamp för kvinnornas rätt till arbete. Under senare år har man lagt ned mycket arbete med nätverk, gett stöd och råd till varandra. Detta får inte raseras nu när konjunkturen blir sämre. Som jag sade inledningsvis så hopar sig orosmolnen över Norrbotten. Vi måste naturligtvis alltid verka för att skapa fasta och varaktiga arbetstillfällen. Men erfarenheten har lärt oss att det inte alltid är så lätt. Därför måste vi vara garanterade att ha pengar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den omfattningen att människor inte skall behöva bli passivt arbetslösa. Vi måste kunna ge arbetslösa utbildning så att de kanske bättre klarar att möta morgondagens krav på arbetsmarknaden. Men vi måste också kunna placera friställda i traditionella beredskapsarbeten. Likaså är Samhall mycket betydelsefullt för många i glesbygden. Om man tillåts lämna ett litet förslag så här sent på kvällen vill jag säga: Låt Norrbotten få del av den stora infrastrukturfond som regeringen aviserat. Det skulle både skapa jobb, men kanske främst ge bättre framtida förutsättningar för vårt län. Jag lovar att behoven är stora. Herr talman! Vi får inte låta den framtidstro som växt fram i Norrbotten bytas mot pessimism, för då tror jag det blir svårt att åter engagera befolkningen att delta i länets utveckling. Att jag fick den turen att tala sist i kväll kanske bådar gott för

Herr talman! I motsats till Monica Öhman tycker jag att det var ett ovanligt klokt beslut av den socialdemokratiska regeringen att avstå från att bygga ut Laisälven. Det hade enbart inneburit sysselsättning under en kort tid, men det hade inneburit ett väldigt djupt ingrepp i naturen. Det är väl inte meningen, Monica Öhman, att vår generation skall förbruka de naturresurser som finns. De är till för att brukas och inte för att förbrukas. Jag tycker att det är fantastiskt att den socialdemokratiska regeringen har avsatt 100 milj.kr. till Arjeplogs kommun. Det är vällovligt, men jag tycker inte att det finns anledning att klaga över att Laisälven får fortsätta att rinna med sitt friska vatten. Vi skall respektera de lagar som vi har stiftat i riksdagen. Vi har stiftat en lag, naturresurslagen, i vilken vi har sagt att Vindelälven och dess biflöden inte skall byggas ut för vattenkraft.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det växande antalet s.k. orena revisionsberättelser i statsförvaltningen. Jag vill svara följande: Jag anser att det är ytterst betydelsefullt att respekten för de regler som gäller för den statliga medelshanteringen upprätthålls och att principerna för statlig redovisning och god revisionssed efterlevs. Myndigheternas ledning har det yttersta ansvaret för detta, men jag vill även understryka vikten av att de personer som har utnämnts att vara ledamöter i myndigheternas styrelser eller råd medverkar och tar sitt ansvar. Jag har alltsedan jag fick ansvaret för dessa frågor noga följt utvecklingen och tagit del av både formella och informella redovisningar från riksrevisionsverket. Lars Leijonborgs påpekande om att antalet orena revisionsberättelser har ökat under de senaste åren är helt riktigt. Det bör emellertid påpekas att enbart antalet orena berättelser inte på ett rättvisande sätt ger uttryck för bristernas omfattning och karaktär. Exempelvis har riksförsäkringsverket och samtliga försäkringskassor fått orena berättelser varvid skälen till revisionens invändningar är i stort sett desamma. Tillsammans svarar de för nästan hälften av antalet orena berättelser. Jag kan också konstatera att de myndigheter som tidigare år har erhållit orena revisionsberättelser normalt har vidtagit åtgärder. I några fall har dock invändningar kvarstått i flera år. Samtidigt har nya myndigheter och nya typer av invändningar tillkommit. Jag vill med dessa påpekanden markera att verkligheten är mer komplicerad än vad enbart antalet orena berättelser ger uttryck för. Jag har i bil. 2 i årets budgetproposition pekat på bl.a. följande problem som är särskilt iögonfallande: -- myndighetsledningarna förefaller i flera fall inte att ta sitt ansvar för ekonomi, redovisning och verksamhetsinriktning, -- de villkor som är förknippade med olika anslagsformer och andra ekonomiska bestämmelser respekteras inte tillräckligt, -- myndigheter missbrukar i några fall statsverkets checkräkning för att tillgodogöra sig ränteinkomster. Jag redovisade i budgetpropositionen också att ett samlat åtgärdsprogram skulle genomföras för att komma till rätta med bristerna. Jag skall här ge några exempel ur regeringens åtgärdsprogram. Programmet innehåller allt från omedelbara åtgärder till insatser som sätts in och verkar först på sikt. -- De riktlinjer för utvecklingen av styrningen av den statliga sektorn som lades fast i kompletteringspropositionen 1988 har resulterat i ett omfattande utvecklingsarbete. Detta börjar nu successivt ge resultat. Berörda departement har redan kallat, eller kommer att kalla, till sig de myndighetsledningar som har fått allvarliga erinringar för diskussioner om åtgärder med anledning av invändningarna från revisionen. -- Inom regeringskansliet kommer frågan om behovet av särskilda åtgärder för de områden där revisionen har haft allvarliga erinringar att beredas. Även frågan om att överlämna vissa erinringar till JKs prövning kommer att särskilt övervägas. -- Ett flertal utbildningsinsatser skall genomföras. Jag kan som exempel nämna den controllerutbildning som riksrevisionsverket tillsammans med statskontoret startar i höst. I det nya statliga betalningssystemet finns möjligheter att införa en räntefaktor. Detta skulle motverka missbruk vid användningen av statsverkets checkräkning. -- En ny redovisningsmodell, ett förbättrat systemstöd och ett tydligare regelverk håller på att utvecklas. Härigenom underlättas den framtida rekryteringen av kompetent personal och efterlevnaden av gällande regler. -- Revisionsutredningens förslag bereds för närvarande i civildepartementet. Utredningen anser bl.a. att myndighetsledningarnas ansvar för att vidta åtgärder med anledning av revisionsrapporter markeras tydligare. -- Jag avser att inom kort föreslå regeringen att besluta om en översyn av de statliga myndighetsstyrelsernas roll och ansvar. Jag vill också nämna att riksrevisionsverkets generaldirektör i ett särskilt brev till verkscheferna har informerat om resultaten av förra årets revision, och samtidigt markerat ledningarnas ansvar. I brevet redogörs även för de särskilda stödinsatser som verket avser att genomföra inom både ekonomi och revisionsområdena för att komma till rätta med och förebygga brister i redovisningen. Exempelvis kan nämnas att verket utökar rådgivningskapaciteten inom ekonomiområdet och planerar en revisionsjour inför kommande bokslutsarbete. Regeringen har gett riksrevisionsverket i uppdrag att före årets slut redovisa en sammanställning och översiktlig analys av resultatet av den löpande och årliga revisionen av myndigheternas redovisning för innevarande budgetår. Jag kommer även på annat sätt att löpande följa utvecklingen för att försäkra mig om att nödvändiga åtgärder vidtas. Avslutningsvis vill jag säga att det är ett tecken på bra revision att brister uppdagas. En fortsatt effektiv revision är också den bästa uppföljningen av att åtgärder vidtas. För att ytterligare förbättra revisionen har jag i årets budgetproposition föreslagit att riksrevisionsverkets redovisningsrevision skall få en delvis ny inriktning och förstärkas bl.a. för att kunna öka sina insatser när det gäller revisionen av myndigheter med regional och lokal förgrening.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Det är en egendomlig läsning att ta del av de 60 orena revisionsberättelserna. Man får ta del av förhållanden som man knappast trodde existerade. En del av anmärkningarna är av ett sådant slag att de i privata aktiebolag med stor sannolikhet hade föranlett revisorerna att föreslå bolagsstämman att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet. Personer som kan bedöma förhållandena både i privat sektor och i offentlig sektor menar att förhållandena är värre i den offentliga sektorn. Jag har fått en del brev under den tid jag har uppmärksammat dessa frågor. De är framför allt av två slag. Dels kommer de från anställda i statliga verk som ger personliga exempel på förhållanden som borde ha uppmärksammats i revisionen, men inte har blivit uppmärksammade. Dels kommer de från revisorer som arbetar för RRV, antingen som anställda eller på verkets uppdrag. Det är ganska dystra brev. De känner väldigt starkt att de hittills i sin verksamhet haft ett otillräckligt stöd i arbetet att bringa ordning i statens bokföring. Det finns en del problem som minskar bara genom att man uppmärksammar dem. Jag tror att de problem vi nu talar om hör till dem. Det är ett grundläggande problem i detta sammanhang att ekonomifunktionen i offentlig verksamhet ofta har ganska låg status. Det är en skillnad gentemot privat verksamhet, där det ekonomiska resultatet är mått på verksamhetens framgång. Det är att framgången för socialstyrelsen eller SIDA inte kan avläsas av hur mycket pengar som är kvar vid årets slut. Detta avspeglar också, som sagt, statusen för de personer som har olika uppgifter inom verket. För att vi skall komma någon vart i arbetet med förnyelsen av den offentliga sektorn är det uppenbart nödvändigt att vi åtminstone kan utgå ifrån att de pengar som ställts till förfogande för olika verksamheter förvaltas och redovisas på ett korrekt sätt. Jag tycker att flera av de åtgärder statsrådet redovisar i interpellationssvaret är bra. Jag tycker framför allt att själva grundhållningen är bra, att man nu markerar att man inte längre kommer att tolerera dessa förhållanden. Jag kan väl få skjuta in att jag i och för sig tycker att denna omvändelse kommer sent. Jag vill påpeka att under den tid statsrådet haft ansvaret för dessa frågor har antalet orena revisionsberättelser ökat så dramatiskt att situationen blivit bekymmersam. På kort sikt tror jag det handlar om just detta att markera att man inte är beredd att acceptera dessa förhållanden. Då är det t.ex. bra att departementen kallar myndighetsledningarna till sig, så att de får redogöra för hur de tänker reda upp problemen. Jag tycker också det är intressant att justitiekanslern nämns i sammanhanget. Där har jag en följdfråga till statsrådet. Jag har inte riktigt klart för mig vilka sanktionsmöjligheter som föreligger i detta fall. Om JK finner att förfarandet har varit oacceptabelt, vad kan han då göra? Man kan konstatera att några av de åtgärder som nämns inte på något sätt är nya, utan hade kunnat åtgärdas för länge sedan. Detta med att ta ränta för statens pengar också internt i statsförvaltningen är ju en rutin som egentligen borde ha introducerats för länge sedan. Det skulle inte bara påverka problemet med missbruk av statens checkräkning, utan skulle också leda till en förbättring av det som på nysvenska kallas cash management, att man skulle vara mera noga med penningflöden, så att man inte gör ränteförluster. Några av revisionsanmärkningarna handlar om att man t.ex. låtit postanvisningar ligga väldigt länge, så att man förlorat ränta till stora belopp. Till sist markerar statsrådet att den revisionsverksamhet som bedrivs är bra. Det är en viktig markering. Det har varit en väldigt egendomlig signal att regeringen tillsatt en utredning om revisionen när dessa problem uppdagats. Det är viktigt att slå fast att det inte är revisionens fel när problem i statsförvaltningen upptäcks.

Herr talman! Jag tror jag kan instämma med Lars Leijonborg i att vi har den inställningen i dessa frågor att vi måste göra någonting åt denna typ av brister. Det är viktigt att det finns ett förtroende i hela landet för att vi har en effektiv revisionsverksamhet och att den ekonomiska administrationen inom den statliga sektorn fungerar väl. Jag tror att jag också kan säga att den i huvudsak gör det. Jag delar inte riktigt Lars Leijonborgs uppfattning om att vi här skulle befinna oss i ett sämre läge än privat företagsamhet. Jag tror det är en felsyn. Vi har ett mycket mer omfattande regelverk, som ibland är så omfattande och någon gång så svårtolkat, att det kan ge upphov till missförstånd och någon gång brister när det gäller möjligheten att följa dem. Här möter vi ett problem. Jag vill gärna säga till Lars Leijonborg att vi både måste hålla en väldigt hög nivå när det gäller att följa de regler vi har och samtidigt sträva efter mer av målstyrning, dvs. mindre av detaljregler som i varje enskilt läge talar om hur en myndighet skall göra. Jag tycker denna sak är en del av denna debatt. Vi måste sträva efter att få mer målstyrning och en högre efterlevnad av de regler som finns, och som då skulle kunna bli färre. Jag tror jag har en ganska god bild av hur vi hanterar frågor om cash management i den statliga verksamheten. Jag kan garantera att vi i dag har en mycket effektivare cash management, dvs. hushållning med pengar i den statliga verksamheten, än tidigare. Det är möjligt att det faktiskt är ett skäl till att myndigheterna i något fall utnyttjat statsverkets checkräkning genom att ta ut pengar i ett tidigare läge än man bör och skall göra. Detta har både jag och Lars Leijonborg starkt reagerat emot. Jag tror jag kan garantera att vi här har en mycket hårdare efterlevnad av krav på vettig hushållning med pengar än vad som förr var vanligt. Då var detta prolblem inte särskilt uppmärksammat. Pengar betalades ut i ett flöde som var mycket mer lättsinnigt än det är numera. Det jag sagt är inte någon ursäkt. Snarare vill jag tala om att jag tror att vi här förbättrat vårt sätt att arbeta och därmed ekonomin i den statliga sektorn över ett ganska brett fält. Jag tror jag kan instämma i det Lars Leijonborg säger att man i den statliga sektorn ofta ger ekonomifunktionen en låg status. Att sitta och tillämpa ganska detaljerade regler har inte alltid setts såsom det mest fascinerande eller utvecklingsbara inom en myndighet. Samtidigt tror jag att det är en fundamental del av en väl fungerande verksamhet för myndigheten. Därför är det viktigt att verksledningarna ges stöd till ekonomifunktionen, så att man alltid kan se den såsom en garanti för att man har en bra verksamhet inom ekonomiadministrationen. Jag vill samtidigt säga att enligt mitt sätt att se är det inte ett dramatiskt ökat antal orena revisioner, som Lars Leijonborg säger. Vi har ett speciellt problem när det gäller försäkringskassorna och riksrevisionsverket. Jag har haft särskilda samtal med verksledningen och riksrevisionsverket om dessa frågor. Men jag har samma inställning som Lars Leijonborg när det gäller att vi har alldeles för många orena revisioner. Samtidigt kan vi nu se att vi har en mycket effektiv revisionsverksamhet och att detta också sprids på ett effektivt sätt genom riksrevisionsverket, vilket jag också tycker bör sägas i detta sammanhang.

Herr talman! Jag tror att denna interpellationsdebatt kommer att läsas på sina håll i statsförvaltningen och kanske rent av refereras. Då tror jag att man kommer att uppmärksamma att regeringen nu skärper tonen och att de som missköter sig kommer att bli uppkallade. Där man finner särskilt anmärkningsvärda förhållanden kommer justitiekanslern att kopplas in. Jag tror att det skulle vara bra om statsrådet på något sätt kunde informera om vad som kan hända i nästa steg, när justitiekanslern blir inkopplad. Är det lagstiftningen om ämbetsmannaansvar, eller vad är det för typ av lagstiftning som JK då kan åberopa i sin eventuella aktivitet? När jag blev utnämnd av statsrådet Johansson att sitta i riksrevisionsverkets råd, trodde jag att det framför allt var frågor om förvaltningsrevision jag skulle komma att intressera mig för, alltså hur man kan få statens verksamhet att i högre grad nå sina mål. Men jag blev snart varse att RRV också hade viktiga uppgifter också på den traditionella redovisningsrevisionens område, som går ut på att se till att de siffror som redovisas är korrekta. Flera av de saker vi har talat om ligger i själva verket på gränsen mellan redovisnings och förvaltningsrevision, t.ex. problemet med cash management. Jag tror dock det är viktigt att slå fast att för att man skall kunna ha en bra diskussion om huruvida målen nås, om en verksamhet kostar för mycket eller för litet osv., måste man kunna lita på de siffror som redovisas. Faktum är som sagt att en genomläsning av berättelserna ger häpnadsväckande interiörer -- det förekommer ju grava felaktigheter och ytterst anmärkningsvärt uppträdande från verksledningarnas sida. Förhållandena i försäkringssektorn är särskilt allvarliga, eftersom detta område har en så oerhört stor ekonomisk volym. Som RRV påpekar är det ju en väsentlig del av svensk samhällsekonomi som administreras av försäkringskassorna. Om RRV kommer fram till att verket inte på ett tillfredsställande sätt kan garantera att pengarna har använts korrekt, är risken för oegentligheter mycket stor. Därför tycker jag att detta är det kanske allvarligaste i hela bilden.
Herr talman! Först till försäkringskassorna. Man bör komma ihåg att vad det där handlar om är i första hand att det system som finns enligt riksrevisionsverkets mening inte ger en tillräcklig grad av avstämningsmöjlighet. Det är naturligtvis en allvarlig sak i ett så omfattande system, med så stora volymer av pengar. Men man kan inte lasta varje enskild försäkringskassa för att systemet inte är fullkomligt. Vad jag menar är alltså att det inte är något uttryck för slarv eller annan försummelse i själva verksamheten -- men jag vill därmed inte heller säga annat än att detta är ett problem som statsmakterna måste hitta en lösning på. Låt mig också säga att jag delar Lars Leijonborgs syn, att en ordentlig och bra redovisningsrevision är en viktig grund för en bra verksamhet i övrigt, och den måste man kunna lita på. Det finns ett samband mellan redovisnings och förvaltningsrevision på detta sätt. En god ordning i ett verk eller en myndighet brukar återspeglas både i den ekonomiadministrativa verksamheten och när det gäller framförhållning, initiativkraft m.m. i andra hänseenden. Jag vill vidare påpeka att jag mycket uppskattar att de som sitter som ledamöter i våra råd och styrelser engagerar sig på det sätt som Lars Leijonborg gör, deltar aktivt i arbetet och lägger vikt vid den typ av granskning som har gjorts från riksrevisionsverkets sida. Slutligen vill jag säga beträffande JK, att justitiekanslern enligt sin allmänna instruktion och enligt lagen har att utöva tillsyn över alla dem som utövar offentlig verksamhet och se till att de efterlever lagar och andra författningar och fullgör sina åligganden. Detta är ett allmänt stadgande, som i en del fall har lett till att anmälan till JK har gjorts. Jag vill inte vifta särskilt med detta -- jag hoppas att det inte skall behöva inträffa -- men det är viktigt att se att det finns en stege där olika typer av anmärkningar även kan innebära att man faktiskt ställs till ansvar på ett mera hårdhänt sätt.
Herr talman! Jag tackar för uppskattningen av mina insatser i RRVs råd. Jag har också mycket glatt mig åt att de revisorer som i den grå vardagen sliter med de här frågorna har uttryckt sin uppskattning. De har nämligen länge känt att de inte har haft tillräckligt stöd, och de gläder sig nu åt att både ledamöter av RRVs råd och regeringen har uppmärksammat dem mera. Jag håller med om att antalet 60 i och för sig hade kunnat minska genom en annan utformning av berättelserna för försäkringssektorn, men poängen i mitt förra inlägg var att försäkringskassorna å andra sidan representerar så gigantiska belopp att det ändå ger en bild av problemet. Den yttersta konsekvensen av oreda -- det bör vi vara beredda att uttala -- är ju att svaga själar missbrukar systemet för egen vinning. Det förekommer ju bedrägerier, och det skall vi vara på det klara med. Om ett system år efter år har otillfredsställande uppföljningsmöjligheter så är det klart att frestelsen ökar för dessa svaga själar att utnyttja systemet. Det är således i nästa led allvarligt för tilltron för systemet att det inte kan revideras ordentligt. Jag kan förstå att statsrådet inte vill vifta med olika straffsatser, men jag noterar att han ändå talar om en ''stege'', och jag tror att redan detta faktum kommer att ge en viss effekt.

Herr talman! Rosa Östh har ställt följande frågor till socialministern angående barnen i Rumänien: Rumänien av en svensk regeringsdelegation? Finns det planer på att erbjuda utbildning till rumänska personer som arbetar eller önskar arbeta på barnhemmen? Är regeringen beredd att medverka till åtgärder som kan underlätta adoptioner eller fosterhemsplaceringar i Sverige? Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Låt mig först säga att regeringen noga följer utvecklingen i Rumänien. Vad gäller interpellantens fråga läggs därvid särskild vikt vid att Rumänien ratificerat FNs barnkonvention. Det ger oss starka skäl att tillse att de handikappade och utvecklingsstörda rumänska barnens intressen tillvaratas. Sverige har under den akuta krisen i början av 1990 direkt stött Rumänien med 20 milj.kr. för svenska enskilda hjälporganisationers insatser. Därefter har bedömningen varit att det inte finns förutsättningar att ge katastrofhjälp. Vad som i stället behövs är en långsiktig uppbyggnad av resurser som förmår ge barnen den behandling och omsorg de behöver. Det innebär att det behöver skapas en kunskap och medvetenhet om barnens behov. Samtidigt behöver personal utbildas för att svara mot behoven. Självklart finns det också utrymme för materiell hjälp, men det är inte det viktigaste just nu. De i Rumänien verksamma organisationerna liksom den svenska delegation som besökte Rumänien i höstas bekräftar denna bild av hjälpbehovet. Syftet med den svenska delegationens resa var, att på regeringsnivå markera vilken vikt Sverige lägger vid frågan om de rumänska barnens situation med utgångspunkt från barnkonventionen, barntoppmötet i New York och mänskliga rättighetsfrågor i allmänhet. Vidare önskade vi erbjuda samordnat svenskt stöd vad gäller rehabiliteringen av psykiskt och fysiskt handikappade barn. Slutligen ville vi framhålla att de svenska enskilda organisationerna som arbetar i Rumänien har regeringens fulla stöd. Representanter för frivilligorganisationer deltog i delegationens resa. Riksförbundet FUB har startat ett hjälparbete i Rumänien i samarbete med sina rumänska motsvarigheter. Detta arbete har fortsatt och utvidgats efter delegationens besök. I detta ligger bl.a. att stödja arbetet med att i Rumänien bygga upp självständiga och effektiva frivilligorganisationer och handikapporganisationer. Som Rosa Östh påpekar är utbildning i Sverige en del av den hjälp vi kan ge. Den första gruppen rumänsk medicinsk personal har nyligen kommit till Sverige för utbildning på Folke Bernadottehemmet i Uppsala. Verksamheten bedrivs i samarbete med Rädda barnen. Jag ser detta som ett första exempel på denna typ av hjälpinsatser för de rumänska barnen. Som en uppföljning av delegationsbesöket har socialdepartementet inbjudit chefen för det nyinrättade generalsekretariatet för handikappade barn i Rumänien till ett besök i Sverige. Jag räknar med att då närmare diskutera med henne det fortsatta samarbetet mellan Rumänien och Sverige. Ett antal adoptivbarn har kommit från Rumänien till Sverige. Under år 1990 var det ca 25 barn, varav huvuddelen var privat förmedlade adoptioner. Två adoptionsorganisationer har fått auktorisation att förmedla adoptioner från Rumänien. Min bedömning är att antalet adoptioner från Rumänien kommer att öka, främst genom att fler barn kommer att förmedlas via adoptionsorganisationerna. Genom ändringar i den rumänska adoptionslagstiftningen har det också blivit lättare att adoptera barn från Rumänien. NIA, följer utvecklingen och stödjer adoptionsorganisationerna i deras ansträngningar. Det bör dock sägas att det är adoptionsorganisationernas arbete som är det viktigaste i detta läge. Jag vill sammanfatta med att säga att vi i samarbete med frivilligorganisationerna försöker åstadkomma de långsiktiga förändringar som behövs. Hjälpinsatserna sker företrädesvis i Rumänien, men också här i Sverige.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Såvitt jag förstår är regeringens och svenska statens egna insatser numera inte särskilt stora. De 20 milj.kr. som gavs i katastrofhjälp för ungefär ett år sedan var ytterst välbehövliga, men som Bengt Lindqvist själv säger är det numera andra former av bistånd som behövs. Bengt Lindqvist säger också att den svenska regeringsdelegationens resa främst var avsedd som en markering av den vikt som Sverige lägger vid frågan om de rumänska barnens situation. I övrigt hänvisar ministern till de insatser som svenska frivilligorganisationer gör, främst i Rumänien. Jag vill inte på något sätt nedvärdera deras arbete -- tvärtom -- men vad jag har velat peka på i min interpellation är att det behövs insatser av mera övergripande karaktär, som borde vara en uppgift för regeringen, och i ett senare skede möjligen också för riksdagen.

Som Bengt Lindqvist också säger, har Rumänien ratificerat FNs barnkonvention, vilket ger Sverige en extra anledning att följa utvecklingen för barnen. Men rumänernas möjligheter att verkligen leva upp till de krav som konventionen ställer är ytterligt begränsade. Enligt tillförlitliga uppgifter rör det sig om mer än 100 000 övergivna barn. De flesta är handikappade, många är aidssjuka. Vi är överens om att en viktig insats är att låta rumänsk personal få del av våra svenska kunskaper och erfarenheter. Statsrådet hänvisar till att det numera finns en delegation som har kommit till Sverige. Såvitt jag har förstått är det dock inte på regeringens initiativ eller med regeringens medverkan, utan det är på Folke Bernadottehemmet som man själv har resonerat om hur man skulle kunna hjälpa de rumänska barnen. Resultatet av dessa funderingar blev en inbjudan till Rumänien att låta personal komma hit under en tid. Därför vistas nu sedan ett par veckor två personer på Folke Bernadotte-hemmet för utbildning. Jag menar att det borde vara en uppgift för regeringen att lägga upp en plan för att sätta utbildningsformerna i system, så att de skulle kunna bli verkligt ändamålsenliga. Det är någonting som jag efterlyser i det här sammanhanget. Den andra fråga som jag ställde i min interpellation gällde hur man mer direkt kan hjälpa barnen. Vi har från centerpartiet i motionen om HIV/aids föreslagit att man borde kunna erbjuda vård åt de här barnen i vårt land. Men också många andra barn är lika utlämnade, hjälplösa och ensamma. Människor som har träffat dem menar att vad vi än kan erbjuda i Sverige i form av adoptivhem, fosterhem eller barnhem är att föredra framför den situation som de har, även med hänsyn tagen till att förflyttning till ett annat land normalt kan innebära påfrestningar. Det är också känt att många svenska par ingenting hellre önskar än att få adoptera ett litet barn. Nu hänvisar Bengt Lindqvist till NIA samt till adoptionsorganisationernas arbete och menar att det främst är deras uppgift att organisera denna verksamhet. Jag hoppas att Bengt Lindqvist känner till att det är litet av kris på adoptionsområdet. Organisationernas arbete har blivit så kostsamt att det har minskat deras möjligheter att hjälpa de svenska par som vill ha barn. De svenska paren har i sin tur på grund av de ökade kostnaderna fått mindre möjligheter att utnyttja adoptionsorganisationerna. Detta leder till att man i högre grad har gått den privata vägen.

Herr talman! Rapporter om och bilder av vanvårdade barn på institutioner i Rumänien väckte bestörtning och djup medkänsla över hela Sverige under hösten 1990. Frivilligorganisationer kom snabbt i gång med insamlingar, och givmildheten var stor. Denna starka reaktion var oerhört glädjande. Barnen är dock inte hjälpta av en övergående folkstorm under några korta höstmånader. Här behövs ett långsiktigt arbete. Viktigast av allt är att få till stånd en genomgripande attitydförändring. Även övergivna, utvecklingsstörda och handikappade barn har ett människovärde. Socialoch familjepolitiken måste utformas så, att familjerna får en rimlig chans att ta hand om sina barn. Vårdarbetare måste utbildas. Det är en lång och mycket mödosam väg att gå innan Rumäniens 40 000 misshandlade och vanvårdade barnhemsbarn kommer att få en något så när dräglig tillvaro. Det är lätt att vi blir historielösa och avskärmar oss från det förflutna, när vi ser detta ofattbara lidande hos barn i ett annat land. Trots allt är det bara 30 år sedan en del barn levde under liknande förhållanden här i Sverige. Karl Grunewald skrev i en inspektionsrapport 1961: ''Flera barn låg till sängs och dörrarna till deras sovrum var låsta från korridoren. En del var hårt bundna; en pojke hade t.o.m. händerna bakbundna i en mycket obekväm ställning.'' Det var ungefär vid den här tiden som jag började arbeta som barnläkare, och jag kan intyga att det fanns många upprörande förhållanden och att det var en mycket berättigad folkstorm som bröt ut som resultat av Karl Grunewalds outtröttliga arbete för att avslöja dessa missförhållanden. En attitydförändring påbörjades, och omvandlingsprocessen kom i gång. Rumäniens barnhemsbarn lyftes via TV in i våra vardagsrum och blev synliga för oss. Men det finns också många andra barn som lever under helt oacceptabla förhållanden på institutioner i länder där attitydförändringen knappt har börjat och resurser saknas till en omvandlingsprocess. FNs barnkonvention är ett ovärderligt tillskott i arbetet för barns rätt att få sina basbehov tillgodosedda. En bärande och unik tanke i barnkonventionen att genomförandet av detta arbete är en internationell angelägenhet. Den övervakande kommitttén skall därför inte bara påtala missförhållanden utan också hjälpa till att finna lösningar, när rättigheter ej kan förverkligas t.ex. på grund av fattigdom. Kopplingen till biståndet har bidragit till att fattiga länder vågat accepterat konventionens långtgående krav. Att konventionen bygger på ett globalt ansvar innebär att förverkligandet är en uppgift för oss alla. I den uppgiften ingår att göra de gömda barnen synliga. Sverige bör därför verka i FN för att levnadsvillkoren för barn på institutioner kartläggs och för att åtgärdsprogram utarbetas i länder där barnens rättigheter kränks. Jag vill fråga om regeringen är villig att ta ett initiativ till en sådan kartläggning och ett sådant åtgärdsprogram, vilket innebär att uppgiften vidgas till att avse alla barn som lever under sådana här förhållanden på vår jord. Det är mycket viktigt att debatten om dessa frågor hålls levande i vårt land, så att särskilt svenskar som är verksamma i utlandet ständigt stimuleras att fråga sig hur de gömda barnen har det i det land där de befinner sig. Det gäller oberoende av om dessa personer verkar via UD, SIDA, missionen eller vad det kan vara fråga om. Sedan kan vi agera via FNs barnkonvention och via vårt eget biståndsarbete.

Herr talman! Jag vill först tacka Rosa Östh för att hon har tagit upp denna fråga till diskussion. Det är mycket värdefullt, eftersom vi tenderar att blixtbelysa vissa gruppers problem och därefter glömma bort dem, i varje fall i det allmänna massmediaflödet. Vi har nu fått ett tillfälle att komma tillbaka till de allvarliga problem som det här gäller. Jag har det intrycket att det nu finns en växande kunskap i Sverige både på det offentliga området och inom frivilligorganisationerna om de rumänska barnhemsbarnens situation. En sådan för mig ny kunskap är att man från Rädda barnen uppger att inemot 90 % av barnhemsbarnen har någon föräldrakontakt kvar, med den ena eller med båda föräldrarna. Från Rädda barnen menar man utifrån den kunskapen att det är oerhört viktigt att lägga tonvikten vid möjligheter till återförening och till ett stärkande av föräldrakontakterna. En sådan kunskap är naturligtvis helt avgörande för hur vi skall utforma den fortsatta insatsen. Rosa Östh efterlyster en plan för den svenska insatsen, där regering och riksdag borde spela en större roll än i dag. Jag kan instämma i det, och jag menar att ett första steg i en sådan mera systematisk planering från samhällets sida är det besök som statssekreteraren för handikappfrågor skall göra hos oss under våren. Vi har fått ett principiellt ja till besöket, men vi har ännu inte utsatt någon tidpunkt för det. Jag vill också nämna att det finns flera förslag till konkreta insatser som nu bearbetas på olika håll. Landstingen har exempelvis en u-landsgrupp, som är oerhört engagerad i de rumänska barnens situation. Man överväger nu vilken typ av åtgärder som man från det hållet skulle vilja föra fram, med utnyttjande av det speciella ansvar för och den särskilda kunskap om handikappade barn som våra svenska landsting har. Många frivilligorganisationer har haft egna delegationer i Rumänien, och det finns också ett växande engagemang i Rumänien, där nya handikapporganisationer bildas. Två nyetablerade sådana föräldraorganisationer finns i dag, en för utvecklingsstörda och en för fysiskt handikappade. De är visserligen små, men de kommer att kunna få en stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. Det är organisationer som vi naturligtvis från svensk sida skall knyta an till och stödja oss på i det fortsatta arbetet. Herr talman! Bara några ord om adoptioner. Vi är medvetna om att man från adoptionsorganisationerna arbetar under ansträngda förhållanden. En viss förbättring i deras ekonomiska situation har vi kunnat bidra till, men vi är naturligtvis hela tiden angelägna om att fortsätta diskussionen om vad ett seriöst och ansvarsfullt adoptionsarbete kräver av våra svenska organisationer. Den diskussionen förs mellan samhället, representerat framför allt av NIA, och organisationerna, men då och då deltar vi i den diskussionen också från regeringens sida. Vi har inte fört några diskussioner med utgångspunkt i de rumänska barnen och de åtgärder som krävs för dem. Jag skall föra den saken vidare. Jag vill också beröra Ingrid Ronne-Björkqvists tanke om ett svenskt förslag i FN om en kartläggning av institutionsbarnen, inte bara i Rumänien utan var de än förekommer. Sverige spelar en aktiv roll i handikappolitiken internationellt, och jag tycker att detta är en utmärkt idé, som jag gärna tar fasta på. Jag skall pröva på vilket sätt vi kan föra frågan vidare till ett internationellt ställningstagande. Jag tror att denna breddning av vårt engagemang för barn som far illa på institutioner skulle vara mycket välkommet på många håll. Den situation som vi har kunnat följa i media finns inte bara i Rumänien utan också på andra håll.
Herr talman! Jag tackar Bengt Lindqvist för de här kompletterande upplysningarna. Jag noterar att han är intresserad av att bidra till att komma till rätta med de problem som utan tvivel råder för de rumänska barnen. Jag vill kort återkomma till adoptionsfrågan. Jag menar för det första att adoptionsfrågan behöver ses över i allmänhet, eftersom det ofta handlar om så utomordentligt långa utredningstider att de tilltänkta föräldrarna ibland har blivit för gamla för att anses lämpliga som fosterföräldrar. I många fall är, som jag har sagt, kostnaderna så höga att det inte är möjligt att använda adoptionsorganisationerna. Jag menar också att man borde kunna undersöka om det just med tanke på de rumänska barnen vore möjligt att förenkla handläggningsrutinerna för att kunna hjälpa de här barnen medan det är som mest aktuellt. Det är bra att det är en så stor andel som 90 % av barnen som har kontakt med sina biologiska föräldrar, som Bengt Lindqvist säger, men det betyder att de övriga barnen inte har sådan kontakt, och det är framför allt dem som man måste hjälpa. Ingrid Ronne-Björkqvist tog upp behovet av att ändra attityderna, men det är också fråga om att förbättra de praktiska möjligheterna för rumänska föräldrar att ta hand om sina barn. Jag vill hänvisa till vad den rumänske psykologen Mitu Pantelimon, på besök i Sverige, säger i en intervju i gårdagens nummer av Upsala Nya Tidning: ''I och med att diktaturen i Rumänien förbjöd och kriminaliserade abort och födelsekontroll födde varje rumänsk kvinna minst fem barn och många familjer klarade inte av att ta hand om alla. Dessutom medförde bristen på basvaror, hälsovård och mediciner att åtskilliga barn föddes med fysiska och mentala störningar. -- Både de övergivna och de handikappade barnen stoppades undan på de i Sverige så uppmärksammade barnhemmen.'' Det behövs flera olika typer av hjälpinsatser. Jag hoppas att Bengt Lindqvist fullföljer de avsikter han givit uttryck för här i dag att från regeringens sida ta itu med dessa problem, närmast i samband med besöket från den rumänske statssekreteraren.
Herr talman! Jag vill tacka för statsrådets positiva inställning till att vidga denna fråga till att gälla även andra institutionsbarn. Frågan har också berörts i folkpartimotioner, som så småningom kommer upp till riksdagsbehandling. Det känns gott att inför denna ha fått det här beskedet från statsrådet.

Herr talman! Skogsindustrin är landets i särklass största intjänare av utländsk valuta. Den allra största delen av landets vattenkraft produceras i Norrland. De största och flesta malmtillgångarna finns också i de norra delarna av landet. Dessa naturtillgångar är och har varit av stor betydelse för utvecklingen och inkomsterna inte bara i Norrland utan också i de södra delarna av landet. Norrland betraktas ofta felaktigt som en fattig del av Sverige, en tärande del. Herr talman! Det är helt felaktigt. Vi har t.o.m. ett skatteutjämningssystem som systematiskt gynnar de stora, folkrika kommunerna i den södra hälften av Sverige. Kommuner i Norrland som har ett litet invånartal och då också ett dåligt skatteunderlag bidrar ekonomiskt via skatteutjämningssystemet till kommuner som t.ex. Stockholm. Vi som bor i Norrland, vi som håller Norrland levande, kräver att en större del av den rikedom som tillfaller statskassan från de norrländska länen skall återinvesteras i en bättre infrastruktur. Vi norrlänningar behöver främst bra vägar men också bra järnvägar, bra flygförbindelser, bra teleförbindelser och sjötrafik. En väl fungerande kusttrafik är inte minst väsentlig ur miljösynpunkt. I Västernorrlands län finns landets sämsta vägar. På grund av de geologiska förhållandena, med många vattendrag och sväm-leror, är det i genomsnitt Västernorrland än i landet i övrigt. I vägverkets fördelning av medel märks ingenting av detta förhållande, utan verket fördelar medlen som om dessa svårigheter inte fanns. Länets egen regionala vägförvaltning har beslutat att i första hand satsa de tillgängliga medlen för underhåll på riksvägar och stamvägar. De övriga belagda vägarna kommer att rivas upp, om inte mer medel kommer till länet. Söder om Örnsköldsvik började vägverket riva upp en väg sommaren 1990. De som bor efter vägen protesterade så kraftigt att vägverket avbröt arbetet efter ca 1 km. Så nu har man 1 km grusväg och i övrigt en så hålig och sprickig väg att den helt underkänts av vägverket. För att få vägarna i gott skick igen, utan att göra någon som helst standardförbättring, behövs för de allmänna belagda vägarna ca 2 miljarder kronor och för grusvägarna 900 milj.kr. Att inte göra det underhåll som behövs på de belagda vägarna är rena kapitalförstöringen. Underhållet av de här vägarna blir bara dyrare för var dag som går. Kan inte ett beslut fattas om vägunderhåll, då måste vi tolka det som att det inte är politiskt önskvärt att människor lever och bor på landsbygden i Den goda tillgången på skog och billig vattenkraft har inneburit att främst skogsindustrier har etablerats i länet. Men även elintensiv industri som kemisk industri och aluminiumtillverkning har vuxit sig stora här i närheten av vattenkraften och garanterat en stadig leverans av el till relativt lågt pris. När vattenkraften byggdes ut var överföringstekniken inte så utvecklad som i dag, utan industrierna sökte sig till länet för elens skull. Den energipolitik och EG-politik som förts av regeringen under de senaste åren har inneburit att skogsindustrin expanderat utanför Sveriges gränser. De investeringar som kan vara realistiska från SCA och MODO i framtiden gäller vidareförädling av papper som t.ex. LVC-papper. Men det förutsätter att energipriserna förblir konkurrenskraftiga i förhållande till övriga västvärlden. SCA har i dag mer än 70 % av sina anställda utanför Sverige. SCA hade för bara ett tiotal år sedan den övervägande delen av sina anställda inom Västernorrlands län. Den kemiska industrin och aluminiumframställningen har också en mycket stor betydelse för länets välfärd. Omkring 1 000 småföretag av olika slag är beroende av dessa för sin utkomst. Skall de kunna stanna kvar i detta län, i Sverige och utvecklas här är det viktigt att de kan garanteras dels tillförsel av el, dels elpriser som kan överblickas 15--20 år framåt i tiden. Det går inte längre för dessa industrier att få avtal som sträcker sig ett eller kanske möjligen två år framåt i tiden. Vi måste ha en stabil pris och leveranspolitik när det gäller el som syftar långt framåt i tiden. Det innebär att årtalet 2010, som nu gäller för kärnkraftens avveckling, måste bort. Det måste vara folkomröstningen som skall styra. Kärnkraften skall vara kvar så länge den håller den höga säkerheten och så länge inte bättre energikällor finns. I Västernorrlands län finns många människor med entreprenöranda och idéer. För att de skall kunna utveckla sina idéer till företag och få företagen att blomstra behöver de sin kraft och sin tid till arbete i sina företag. I måndags besökte jag ett litet företag i Bredbyn i Ångermanland. Man hade 15 anställda, bra med order, och dem jag pratade med trivdes fint. Det var bara en som klagade, en kvinna på kontoret. Hon tog fram blanketter och visade vad myndigheterna ville ha och berättade att det tog abnormt lång tid att ta fram alla uppgifter och räkna ut de summor som sedan skulle betalas i skatter och avgifter. Hon berättade också om äldre företagare som lagt ned sina företag därför att de klarade inte av alla de blanketter och uppgifter som de måste fylla i. Det blev en för stor arbetsbörda och gav en stor oro. De ängslades för om de hade fyllt i blanketterna rätt; om de hade missat något, om de gjort fel när skatten blev så stor osv. Vi behöver inte och vill inte ha denna enorma byråkrati och dessa skatter och avgifter som skall in i rundgångssystemet. Äldre småföretagare med bara några få anställda, som själva sköter sin bokföring och sina papper, klarar inte detta utan lägger ner sina företag -- trots att de lyckas få dem att gå runt. Den stora oron i den socialdemokratiska politiken innebär att större företag som t.ex. Graningeverken har t.ex. långt framskridna planer på att starta en pelletsfabrik i Härnösand samt att bygga ut vattenkraften med ungefär 200 gigawatt. Men på grund av den osäkerhet som råder i den politiska planeringen kan de inte överblicka de närmaste åren. De vet inte vad som kommer att gälla och kan därmed inte räkna realistiskt på projekten. De ligger nu i byrålådan. I Västernorrland behöver vi främst en bra infrastruktur, säker el till konkurrenskraftiga priser, medlemskap i EG, lägre skatter och mindre byråkrati.

Herr talman! Festen är över, Porscharna går på auktion och bostadsrätter för ett par miljoner kan inte betalas. Anders Wall, han med det långsiktiga intresset för Värmland, får hosta upp några hundra mijoner för att rädda sitt skinn. Bankinspektionen har handfallen stått vid sidan om och tittat på när finansbolag på det mest sanslösa sätt har spenderat miljarder på fastighetsbolag där svindleriet har varit snubblande nära. Speciellt har tydligen lyckan över att få placera pengar utomlands fått vissa bolag att tappa all sans. Banker har sedan låtit dessa finansbolag få låna många miljarder kronor på sina dåliga säkerheter. Facit av det hela har blivit en ordentlig finanskrasch, och fler är på väg. Vi skulle kanske kunna betraka detta med en axelryckning och säga att Anders Wall, Hans Thulin och de andra grabbarna får stå sitt kast, om det inte var för den effekt som har uppstått. Plötsligt har bankerna slagit tvärstopp i utlåningsverksamheten, även till seriösa företagare. Det har redan betytt och kommer att betyda arbetslöshet för ett i dag okänt antal löntagare. Festen är över, men vem drabbas av baksmällan? Vårt parti har sagt att det nu måste skapas regionala riskkapitalbolag. Under 1980-talet har det visat sig att marknaden inte fungerar. Därför blir samhället tvunget att engagera sig i kapitalförsörjningen. I t.ex. Värmland har det inte existerat någon överhettning. När konjunkturen nu vänder nedåt betyder detta, att när Stockholm nyser får Vi är på väg mot den kanske värsta arbetslösheten sedan 1930-talet, om det inte nu görs insatser. Så sent som i går fick vi nya, skrämmande siffror. Vi anser att samhället nu faktiskt måste ta chansen att skapa ett jämlikt Sverige där varje region ges möjligheter till utveckling. I dagarna har SIND lagt fram en rapport som visar att Sverige har sämre utbildade löntagare än konkurrentländerna. Detta talar sitt tydliga språk, nämligen att vi måste satsa på utbildning. I skogslänen har SCB i en rapport påvisat en genomsnittligt lägre utbildning än vad man har i landet i övrigt. Självklart får detta effekter. Vänsterpartiet har föreslagit kraftiga insatser för att samordna utbildningsutbudet och öka detsamma i framför allt skogslänen. Men man må säga att det inte är mycket som vickar och rör på sig i de myndigheter och institutioner som har ansvar för den här samordningen, varken i Värmland eller i Sverige i övrigt. Vi tror inte att det går att vänta till år 1993 med att ge högskolan i Karlstad fasta forskningsresuser. Går man in nu innebär det också en styrning av inriktningen av forskningen. Den får då en given plats i det nationella forskningsperspektivet. Gör man inget nu så avhänder man sig politiska möjligheter att göra något i framtiden. Det är viktigt för Värmland att få ha kvar trafiken mellan Stockholm och Oslo via Karlstad, Arvika, Halvarsson och Kjell Ericsson: När kommer ni att begära garantier av regeringen så att tågtrafiken mellan Norges och Sveriges huvudstäder också i fortsättningen kan gå genom Värmland? Vi vill skapa en likvärdig utveckling för alla regioner i landet. Det satsas enligt vår mening en alldeles för liten del av budgetmedlen på en utbyggnad av infrastrukturen för närvarande. Det handlar om järnväg, väg, telenät, energisektorer, forskning, utbildning, vård och omsorg. Inte heller satsas det tillräckligt på luftfart, sjöfart, VA-system och kommunal service. Vi anser att det är möjligt att göra ytterligare satsningar med hjälp av exempelvis medel från löntagarfonderna. Man kan också satsa medel av vinsterna från vattenkraften. Då skulle vi nu kunna ta initiativ och planera utifrån människors möjligheter, villkor och behov, just mot bakgrund av att hela 1980-talet med kaptitalets karusell har visat att det är oförmöget att ta tillvara olika regioners möjligheter på skilda områden. Det har också visat sig att man, så fort det krisar litet grand, inte får en fast grund för utveckling, i varje fall inte den utveckling som marknadskrafterna, inte minst från högerhåll, säger sig klara av. Kjell Ericssons parti centern säger att hela landet skall leva och att vi skall ha en landsbygd i utveckling. Hur tror Kjell Ericsson att centern tillsammans med marknadskrafternas värsta ivrare, folkpartiet och moderata samlingspartiet, skall kunna föra regionalpolitik om ni hamnar i majoritet till hösten? Det vore intressant att få det belyst. Det finns mycket att säga om de olika behov som finns. Här har jag bara nämnt några exempel på förslag från vänsterpartiet. Vi tror det är mycket viktigt med särskilda insatser för landsbygdsutvecklingen. När jag läser handlingar från regeringen och olika myndigheter får jag nästan ett intryck av att de anser att glesbygden är befolkad med en annan art än människor. Barns, ungdomars, mäns och kvinnors behov av socialt utbyte och gemenskap berörs oändligt perifert. Kvinnor blir termer av arbetskraft och företagande och ungdomar som en sorts reservarmé för arbetsplatserna. För ökad rättvisa och utvecklad välfärd måste det finnas ett mycket större och djupare perspektiv än detta. Sociala frågeställningar kommer, medvetet eller omedvetet, inte fram. Problem och problemlösningar måste utgå från människors behov, som därmed är en del av grunden för en levande landsbygd. Skapar vi inte denna substans, detta innehåll och detta underlag finns det risk för att de få åtgärder som vidtas får vila på Hälleberget och ger en dålig skörd.

Herr talman! Värmland befinner sig i dag i en alarmerande situation. Anställningsstopp, varsel om både nedläggningar och neddragningar samt en stor deltidsarbetslöshet för kvinnor som bara ökar utgör mörka hotbilder. Allt fler ungdomar blir också arbetslösa. De flesta av Värmlands kommuner liksom landstinget har stora underskott i sina budgetar samtidigt som våra kommunal och landstingsskatter redan är mycket höga. Bilindustrins kris har i vårt län drabbat många företag med tillverkning i bilindustrin. Vi från Värmlandsbänken har redan påpekat detta vid ett flertal tillfällen i denna kammare. Kristinehamn har också en negativ befolkningsutveckling orsakad av förändringar på arbetsmarknaden. Vad som behövs i Värmland är en ökning av den totala sysselsättningen för att motverka arbetslöshet och utflyttning. Dessutom måste den svaga tjänstesektorn förstärkas. Kristinehamn har gamla och goda traditioner inom handikapputbildning. På Stensta Center finns ett handikappcenter. Det vore ur många synpunkter riktigt att förlägga det nya statliga ledningsorganet för handikapputbildning till Kristinehamn. Vi i Värmland har anledning att känna oro för olika statliga myndigheters regionindelning och förläggning av sina huvudorter. Det måste äntligen bli så att regering, riksdag och statliga myndigheter lyfter blicken över Kilsbergen och bortom dem upptäcker Värmland. Även skolverkets regionkontor anser vi bör förläggas till Värmland. Den tredje markbaserade TV-kanalen i Sverige skulle med fördel kunna lokaliseras till Karlstad. Det finns goda förutsättningar för en sådan lokalisering. Regeringen har beslutat att statens köp av persontrafik på inlandsbanan skall upphöra.

Målet är att Vänern skall bli Europas största lax och sportfiskesjö. För att detta över huvud taget skall vara möjligt gäller det att få till stånd en översyn av fiskebestämmelserna för Vänern på ett sådant sätt att det verkligen kommer att finnas storvuxna och härliga Regionalpolitiken måste i högre grad än tidigare rikta sig mot mindre företag. Ett mångsidigt näringsliv medför minskad känslighet för konjunktursvängningar och större möjligheter att lösa ''medföljandeproblematiken''. En dynamisk småföretagssektor är viktig för sysselsättningen, och den har en avgörande betydelse för möjligheterna att bredda näringslivsstrukturerna i utsatta regioner. På många mindre orter har småföretagen stor betydelse för att skapa en stabil arbetsmarknad och livskraft i bygden. Därför är det ett mycket destruktivt förslag som finansdepartementet presenterat när det gäller att skärpa förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretag. Det är tvärtom mycket viktigt att i stället ta bort denna förmögenhetsskatt för att stimulera tillväxten av nya småföretag. Det är i småföretagen som mycket av det nytänkande sker som sedan leder till utveckling av produktion och tjänster. Det är en förutsättning för hela näringslivets framgång. De mindre företagen utgör en mycket god miljö för nya idéer. Inom EG finns ett särskilt aktionsprogram för småföretagen. Syftet med detta program är att minska problemen för de mindre och medelstora företagen och att öka intresset för att starta företag. Vi skulle behöva ett liknande aktionsprogram i Vissa flyttningsstudier visar att kulturutbudet inte är en oväsentlig faktor när man skall förklara varför många personer frivilligt lämnar hembygden för att bosätta sig i storstäderna. I den senaste valrörelsen slog socialdemokraterna hårt på trumman för sina utfästelser om kraftigt ökade insatser på kulturområdet. Socialdemokraterna sviker i år alla dem som med stor möda planerat sin verksamhet inom de ramar som ställts i utsikt. En sådan besparing skulle enligt vår mening bli katastrofal, också för vårt län. Detta bekräftas av teaterföreningen i Värmland. Man befarar helt enkelt ett dråpslag mot teaterlivet där. Det finns ett behov av kraftfulla insatser för hotade kulturmiljöer i Värmland. Länsstyrelsen i Värmlands län har sedan flera år i sin anslagsframställning äskat medel för en biträdande länsantikvarie. En nödvändig förstärkning måste ske för att ge trovärdighet åt regeringens och riksdagens beslut om ansvar och insatser inom kulturmiljöområdet. Högskolan i Karlstad fungerar som ett kunskapscentrum där företag och myndigheter får tillgång till tillämpad forskning, utvecklingsarbete, utredningsverksamhet och utbildning. Högskolans forsknings och utvecklingsverksamhet har till stor del vuxit fram med hjälp av externa medel. Det är mycket positivt med den samverkan som vuxit fram, men högskolan kan också bli för beroende av regionens näringsliv och myndigheter. När Värmlands drabbas av ekonomiska och andra problem kan det medföra att även högskolan försvagas. En utbyggd distansundervisning skulle förbättra tillgängligheten i högskoleutbildningen. Den snabba förändringen i arbetslivet ökar behovet av fort och vidareutbildning. Högskoleutbildning kan genom denna distansutbildning snabbt arrangeras på orter som nu har ökande arbetslöshet och vikande konjunkturer. Dessa argument för en utveckling av högskoleutbildningen på regional nivå gäller till stora delar också gymnasieskolan. Tillgång till gymnasieutbildning är en viktig faktor när enskilda väljer bostadsort. I Värmland finns unika resurser i Skogsskola och Bergsskolan i Filipstad, den senare med utbildning som formellt ligger på gymnasienivå men i praktiken är en högre utbildning. De här skolorna betyder mycket för den lokala utvecklingen i sina områden, och de måste tillåtas utvecklas till viktiga kunskapscentra för resp. branscher. Goda kommunikationer är en förutsättning för en positiv utveckling av länets näringsliv. Vi har från folkpartiet liberalerna presenterat ett program för en infrastruktursatsning på 140 miljarder kronor på en tioårsperiod. När det gäller järnvägen i Värmland, som Björn Samuelson frågade om, har vi från de borgerligas sida i en gemensam motion poängterat nödvändigheten av fortsatt tågtrafik på sträckan

Herr talman! Isa Halvarsson presenterar en lista av olika åtgärder som är nödvändiga för att dels få en positiv utveckling i länet, dels bryta det hot om stor arbetslöshet som vi står inför. Många av de punkter hon presenterade är förslag som vi från vänsterpartiet också ställer upp på -- satsningen på kulturen, småföretagsamheten, en laxfond, osv. Detta låter sig naturligtvis sägas. Men jag måste då till Isa Halvarsson rikta den fråga jag tidigare mer allmänt ställde till de borgerliga företrädarna: Hur tror Isa Halvarsson att folkpartiet skall lyckas genomdriva de här insatserna tillsammans med en eventuell regeringspartner som moderata samlingspartiet? Hur tror Isa Halvarsson att det skall bli möjligt för kommunerna runt inlandsbanan att ta över ansvaret för trafikeringen där om moderaterna skall driva den nedskärningshysteriska politik gentemot kommunerna som de har presenterat i sina ekonomiska motioner? Jag noterar ytterligare en sak, nämligen att det läggs fram en mängd förslag från folkpartiet men att det inte med ett ord ställs krav på det privata näringslivet. Isa Halvarsson berörde t.ex. inte med ett ord i sitt anförande -- men det är klart att åtta minuter inte är en lång tid -- exempelvis behovet av ökade forskningsinsatser inom skogsindustrin, där forskningen i det här landet ligger på en mycket låg nivå, trots att det är vår kanske viktigaste basnäring. Det är oroande, herr talman.
Herr talman! Björn Samuelson frågar om inlandsbanan och hur vi ser på dess framtid. Problemet för närvarande är ju att den sittande regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att inlandsbanan hotas. Från folkpartiet liberalernas sida vill vi ha en positiv utveckling, en samhällsutveckling i Sverige som gör det möjligt för företag att ta sitt ansvar. Vi vill skapa resurser i samhället. Problemet för vänsterpartiet är ofta att man är mycket bra på fördelningspolitik, på att fördela resurser, men man är däremot mycket dålig på att skapa dessa resurser. Nu har partiet övergett k-et, man har övergett kommunismen, men ändå har man lösningar som ligger i linje med de gamla tankarna. Lech Walesa sade, att om kommunismen hade införts i Sahara hade det snart blivit slut på sand.
Herr talman! Man kan inte tassa runt problematiken så som Isa Halvarsson gör. Folkpartiet har ju via sin partiledning gått ut i någon form av manifest i bl.a. massmedia och sagt att ni är beredda att regera tillsammans med moderata samlingspartiet. Då uppträder direkt en rad problem när det gäller finansieringen av de olika åtgärder Isa Halvarsson här har föreslagit. Det är otvetydigt så. Jag kommer naturligtvis under hela det här året och framför allt under hela valrörelsen att kräva Isa Halvarsson på besked i dessa frågor, på hur finansieringen, krona för krona, skall gå till om Isa Halvarssons parti sätter sig i en regering tillsammans med moderata samlingspartiet. Det är väljarnas rättighet att få reda på detta, och det är speciellt de värmländska väljarnas rättighet att få reda på detta med anledning av de olika förslag till åtgärder för När det gäller småföretagsamheten och de olika villkoren för den, kan jag hänvisa till olika motioner som vi har väckt i samband med den allmänna motionstiden. Jag tror definitivt inte att småföretagsamheten i Värmland gynnas av ett allmänt knäfallande inför EG. Det tror jag absolut inte. Anledningen till att medelstora eller små företag som TVAB i Säffle och Koppom läggs ned är ju inte att vi skulle ha problem med EG. Problemet är ju i stället att företagsamhet och tillverkning flyttas ut till låglöneländer. Det är ju där problemet ligger.
Herr talman! Problemet i Sverige och även i Värmland är bl.a. kostnadsutvecklingen, den dåliga produktivitetsutvecklingen. Finansieringen av vår stora satsning på infrastruktur består till stor del av utförsäljning av statliga bolag och statlig mark. Detta är en ideologi som vi delar med moderata samlingspartiet. Vår stora satsning på högskolor, universitet och forskning kan genomföras genom att vi helt enkelt tar pengar från löntagarfonderna. Jag förstår att detta är lösningar som Björn Samuelson inte alls gillar, men för vår del menar vi att det skulle vara utomordentligt bra om vi kunde få en sådan utveckling i Sverige.

Herr talman! Efter flera år av högkonjunktur har vi nu kommit in i en tid av lågkonjunktur och stagnation. Detta gör att det kommer att ställas stora krav på en riktig närings och regionalpolitik. Jag skall inte i första hand gå in på vem som bär ansvaret för vad, utan jag vill nu i stället inrikta mig på att se vad vi kan göra för att lösa de problem vi har. Vi har nu haft en ovanligt lång tid av högkonjunktur. Detta har också gjort att vi har haft bra fart på det mesta. När nu konjunkturen mattas av, börjar många företag få det besvärligt. Vi står även inför en ny omstrukturering av vissa branscher, såsom verkstadsindustrin, bilindustrin och dess underleverantörer. Precis som många debattörer tidigare har nämnt har vi haft många varsel och fått en hög arbetslöshet i Värmland. Björn Samuelson sade att vi höll på att få lunginflammation. I varje fall är det kanske fråga om en begynnande sådan, och då gäller det att man sätter in penicillin i rätt tid för att klara av problemet. Det är bara någon vecka sedan vi diskuterade bilindustrin i en interpellationsdebatt med industriministern, så jag skall därför inte beröra den frågan så mycket i den här debatten. När vi talar om regionalpolitik är det många viktiga bitar som måste komma på rätt plats. Huvudsyftet är ju att vi genom en riktig regionalpolitik skall ge människor samma förutsättningar att kunna bo och leva i hela landet, och därmed också i Värmland. Därför behöver vi bra kommunikationer, utbildning, bostäder, arbete, service, men vi behöver även sådant som kulturutbud, föreningsliv och mycket annat. När det gäller kommunikationerna finns det mycket att önska från värmländsk sida. Det gäller då främst vägar och järnvägar, där tilldelade anslag bara räcker till en liten del av prioriterade projekt. För att bara nämna några exempel, så har vägverket i länet fått sig tilldelat 142 milj.kr. för riksvägar fram till år 2000. Detta räcker endast till ett projekt. Skall vi klara av det som vi anser vara viktigt och riktigt behövs det 1,4 miljarder för den här tioårsperioden. Det gäller då projekt som E 18 Klarälvsdalen, osv. Det är fråga om många viktiga projekt som behöver åtgärdas. Även när det gäller anslaget för länstrafikanläggningar saknas det medel till nödvändiga projekt. Detsamma gäller i fråga om grusvägar. Vi har i Värmland 25--30 mil vältrafikerad grusväg, som med det snaraste borde beläggas. Men det finns det inga pengar till. Vi har också ett antal järnvägssträckor som är i behov av upprustning. Sträckningen Stockholm-- Karlstad--Arvika--Charlottenberg måste få en högre standard. Vi har också den bekanta NKLJ banan. Vi fattade ju här i riksdagen i våras beslut om att man på nytt skulle utreda möjligheterna att bredda den. Det har inte gjorts än. Det är orimligt att två stora järnverk i Klarälvsdalen skall vara utan järnvägar. Vi har också järnvägen mellan Svanskog och Åmål. I likhet med Isa Halvarsson vill jag säga till Björn Samuelson att vi på Värmlandsbänken har väckt en gemensam borgerlig motion om just järnvägar, om en satsning på dessa olika sträckor. Vi kräver också att staten går in med pengar och svarar för den merkostnad som har uppstått för pendeltrafiken under det senaste året. Vi har alltså motionerat i den frågan. Det finns alltså en rad viktiga projekt på både vägoch järnvägssidan som skulle kunna sättas i gång omedelbart. Bättre kommunikationer stärker också direkt näringslivets konkurrenskraft, och man får på det viset även närmare till marknaden. Med tanke på den arbetslöshet som börjar råda inom olika branscher vore det även samhällsekonomiskt riktigt att satsa på vägarna. Det finns i Värmland många fordonsförare inom entreprenörsbranschen som i dag är utan jobb. Regeringen har ju aviserat en tillväxtproposition inom kort, och jag hoppas att Värmland skall få sin del av resurserna. Jag vill fråga Magnus Persson om han är villig att medverka till att Värmland får sin rättmätiga del av dessa resurser. Jag vill här också beröra situationen för jordbruket. Vi fattade ju här i riksdagen strax före sommaruppehållet i fjol ett beslut om den framtida livsmedelspolitiken. Detta skedde i mycket stor politisk enighet. Det var bara miljöpartiet som ställde sig utanför. En av delarna i beslutet gällde en omställning till odling av energigrödor. Jag är därför i dag glad över den uppgörelse som har träffats mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna om den framtida energipolitiken. Detta kan innebära många positiva saker för oss. Det kan t.ex. komma att innebära att vi får fler småföretag inom energisektorn, och det gagnar direkt sysselsättningen. Det gagnar också miljön, och det kan medverka till att hålla våra landskap öppna på vissa håll i vårt län. Det finns en viktig del i beslutet som inte är klar, och det är prisstödet till jordbruket i norra Sverige, dit Värmland hänförs. Lönsamheten för jordbruket har försämrats mycket kraftigt under de senaste åren, och detta har lett till att många brukare har slutat med jordbruksdriften. För att vi skall kunna ha kvar nog många brukare måste det till ett förbättrat Norrlandsstöd. Av det riksdagsbeslut som vi fattade i våras framgår att jordbruket i norra Sverige inte skall ingå i produktionsanpassningen. Det framgår också att det inte skall få försämrad lönsamhet. Det står i betänkandet att med de samlade insatser som görs för Norrlandsjordbruket skall näringen i stället få ökad lönsamhet så att dess utövare finner framtidstro. Jordbruksnämnden har nu arbetat med frågan, och regeringen kommer inom kort att lägga fram en proposition i ärendet. Jordbruksnämnden hade ju också uppdraget att se över gränserna för Norrlandsstödet. Enligt vad som framgått av olika pressreferat verkar det som om regeringen inte kommer att göra några uppjusteringar i fråga om stödområdena. Det verkar också som om den generella höjningen av ersättningen inom områdena skulle bli alltför låg. Jag vill nu uttala en förhoppning om att regeringen i sin proposition lägger fram förslag som överensstämmer med riksdagsbeslutet -- nämligen att stödet till jordbruket i norra Sverige skall bli av en sådan art att näringen får ökad lönsamhet och att dess utövare finner framtidstro. Landsbygdsutvecklingen är en viktig del av regionalpolitiken. För att vi skall kunna ha en levande landsbygd behövs det erforderlig service, som skola, affärer, bostäder, tillgång till kulturutbud, osv. Men tillgång till arbete är ju också synnerligen väsentligt. Vi har ju under senare år haft olika aktiviteter, såsom kampanjen Hela Sverige ska leva!, och landsbygdsfrågorna har rönt ett allmänt stort intresse. Det är viktigt att vi stöttar enskilda människors initiativ och kreativitet. Det räcker dock inte med vackra ord, utan det måste också vara substans bakom orden. Det finns många olika förslag på projekt som togs fram i landsbygdskampanjen, men på grund av för små resurser har inte alla dessa projekt kunnat genomföras. När nu jobben minskar i antal är det viktigt att inte minska anslaget till regionalpolitiska medel. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit 972 milj.kr. för regionala utvecklingsinsatser. Detta är en minskning med 78 miljoner jämfört med innevarande budgetår. I sammanhanget kan också nämnas att länsstyrelserna i stället har begärt en ökning med 132 milj.kr. i förhållande till innevarande budgetår. Det måste helt enkelt vara fel att minska anslagen till regionalpolitiken i ett läge då arbetslösheten ökar kraftigt. Genom en aktiv regionalpolitik kan vi också öka sysselsättningen ute i olika bygder. Regeringen försämrar också transportstödet till skogslänen. Även det är fel, eftersom detta stöd har kommit till i syfte att minska avstånden och ge en utjämning mellan dem som bor i tätort och dem på landsbygden. Att minska stödet i det här läget försämrar möjligheterna ute på landsbygden. För att öka sysselsättningen är det viktigt att satsa på småföretagen. Detta har både Isa Halvarsson och Björn Samuelson redan nämnt. En differentiering av näringslivet är viktig för att vi skall få många ben att stå på. En satsning på småföretagen är också en riktig regionalpolitisk åtgärd. Jag skulle också vilja ta upp frågan om riskkapitalet, men tiden tickar ut, och jag får återkomma till det i en replik. Jag vill ändå fråga Magnus Persson om han är villig att medverka till ett bibehållet anslag till regionalpolitiken, när vi nu går in i en lågkonjunktur med en ökad arbetslöshet.

Herr talman! Kjell Ericsson berörde i sitt anförande många viktiga aspekter och förslag. Det finns klara beröringspunkter och gemensamma intressen mellan vänsterpartiet och centerpartiet när det gäller vissa frågor som det nu är viktigt att komma till rätta med genom särskilda satsningar. Det gäller trafiken, järnvägstrafiken, och det gäller utbildningen. Det handlar om forskningsmöjligheter, utbyggda sådana, vid exempelvis högskolan i Karlstad. Det handlar också om satsningar på det övriga utbildningsväsendet: grundskolan och gymnasieskolan. Om vi skall få en utveckling av exempelvis de delar av utbildningssektorn som jag har nämnt innebär det också ett åtagande, ett ekonomiskt åtagande, från kommunernas sida. Kommunerna står nämligen för i runda slängar 50 % av kostnaderna för grundskola och gymnasieskola. Jag tror också att en vidare utbyggnad av högskolan i Karlstad och av den landstingskommunala högskolan innebär kostnader för kommuner och landsting i Värmland. Vi är då beredda att försöka få fram kapital till den nödvändiga utbyggnaden, och vi är överens med centern när det gäller de kvalitativa satsningarna. Men så skall alltså centern sätta sig i en regering med moderata samlingspartiet, som med tiotals miljarder kronor vill skära ner verksamheten på områden som framför allt drabbar den kommunala sektorn. Då kan man, Kjell Ericsson, fråga sig hur mycket det är värt, om han också till hösten kommer att kunna stå för vad han nu sade, nämligen att ''Det räcker dock inte med vackra ord, utan det måste också vara substans bakom orden''. Det går ju inte att hålla fast vid den fina målsättningen om man sätter sig i en regering tillsammans med Carl Bildt och grabbarna.
Herr talman! Jag instämmer med Kjell Ericsson i att det är mycket viktigt för regionalpolitiken och för en framgångsrik sådan att vi har ett väl fungerande jordbruk i Värmland. Det är också viktigt att stödet till Norrlandsjordbruket blir ordentligt utformat. Men vi har ändå ett problem, nämligen igenväxningen av Värmland. Vi har ju fått NOLA-pengar och LOLA-pengar, men de räcker ju inte långt. Från folkpartiet liberalerna menar vi att det skulle behöva införas en generell arealersättning, som skulle ge stora regionalpolitiska fördelar. Det finns en Lars Jonasson vid SLU som har påvisat att utan arealersättning kommer mjölkproduktionen på sikt att upphöra i skogs och mellanbygden, och den kommer i stället att förläggas till slätterna. Med en arealersättning skulle man kunna bevara mjölkproduktionen i glesbygden. Det skulle verkligen vara positivt för Värmland, där antalet mjölkproducenter nu minskar stadigt. Det skulle också kunna bibehålla det öppna landskapet. Från folkpartiet liberalernas sida har vi nu föreslagit en parlamentarisk utredning. Det gäller hur man skulle kunna utforma det här. Är centern, Kjell Ericsson, beredd att säga ja till en sådan utredning?
Herr talman! När det gäller frågan om att regera ihop med folkpartiet och moderaterna vill jag säga att jag själv har varit kommunstyrelseordförande och regerat ihop med folkpartiet och moderaterna. Vi har klarat av att få fram medel till utbildning osv. Det skall också gå att göra i fortsättningen. Det rör sig visserligen om tre olika partier som har tre olika inriktningar, men när man kompromissar brukar man kunna lösa frågorna till slut. Jag har förhoppningen om att kunna göra det även i det här fallet. På regionalpolitikens område har oppositionen med vänsterpartiets medverkan t.ex. höjt anslaget till regionpolitiska medel i princip varje år i förhållande till regeringens förslag. Det finns således punkter som visar på att det finns möjligheter att gå ihop och klara av regionalpolitiken. Utbildningssidan är mycket viktig, som Björn Samuelson säger. Det gäller grundskolan, gymnasieskolan, högskolan och forskningen. Alla dessa bitar är mycket väsentliga för oss framöver. Vi får säkert anledning att återkomma till det många gånger här i riksdagen. Isa Halvarsson tog upp frågan om arealersättning. I det livsmedelspolitiska beslut som vi har fattat finns många olika ingredienser. Man kan få omställningsbidrag när man skall ställa om till energigrödor osv. Det finns också omställningsbidrag för spannmålsodling, mjölk och kött. Vi får se hur dessa olika bitar faller ut nu. Det är viktigt att man även i Norrland kan producera kött och mjölk. Vi kan inte ha en gigantisk parkförvaltning i Norrland. Det klarar vi inte av. Under en kort period kan man hålla dessa små områden öppna. På sikt måste man hålla på med något meningsfullt om man skall ha ett öppet landskap. Det rör sig om stora arealer. Om man genomför en satsning på Norrlandsområdet, blir det också bönder kvar. Mjölkpriset har sjunkit drastiskt under två år. Det gäller att man i det förslag som skall läggas fram höjer så pass mycket att man får den lönsamhet som har sagts. Därmed ger man också utövarna framtidstro. Om man kompletterar med andra åtgärder bör det kunna lösa sig.
Herr talman! Kjell Ericsson säger att han har erfarenhet ifrån den kommunalpolitiska sektorn. Det vet jag att han har. Jag vet också att det ibland kan vara lättare att komma överens inom den sektorn när det gäller olika politiska frågor och att det går att komma fram till hyggliga kompromisser. Nu handlar det emellertid om kompromisser som gäller 30--40 miljarder kronor, Kjell Ericsson. Jag har själv varit med om att träffa olika överenskommelser som här i riksdagen medför kostnader. Jag vet hur svårt det är att kompromissa om 300--400 milj.kr. Jag vet därför inte vad jag skall säga till Kjell Ericsson i detta fall. Det är förstås roligt med människor som har en sprudlande optimism, men här handlar det som sagt om 30--40 miljarder kronor som moderata samlingspartiet vill skära ned med. Jag får väl säga som en partibroder till Kjell Ericsson, Per Ahlmark, sade när PLM-arbetarna blev utan jobb. Lycka till, sade han. Det är det enda jag kan säga till Kjell Ericsson.
Herr talman! Jag vill bara poängtera att vi från folkpartiet liberalernas sida även vill ha kvar Norrlandsstödet. Den generella arealersättningen skulle utgöra ett komplement för att hålla landskapet öppet. NOLA och LOLA-pengarna räcker inte. I länsstyrelserna börjar man fundera på om man skulle kunna få bidrag från kommunerna för att hålla landskapet öppet. Det skulle vara ett konstlat sätt. Om kommunerna skall gå in och hålla marken öppen skulle det verkligen bli en gigantisk parkförvaltning.
Herr talman! Vi har lagt fram vårt budgetförslag när det gäller utbildningsinsatser och den offentliga sektorn. De andra partierna har lagt fram sina förslag. Sedan blir det kompromisser. Det är som det brukar vara i det politiska livet. Beträffande arealersättningen vill jag säga att det finns många olika ingredienser i detta beslut. Om bitarna faller in på rätt plats kan det gå bra. Om det inte blir tillräckligt, kan det bli mycket svårt. Jag håller med Isa Halvarsson om att den arealersättning som nu är föreslagen med naturvårdsbidrag osv. inte räcker. Om man ger ett ordentligt Norrlandsstöd får man se hur långt det räcker. Jag hoppas verkligen att det blir ordentligt. I annat fall kommer det här att bli mycket svårt. Jag menar absolut inte att kommunerna skall gå in. Kommunerna har fått så många uppgifter under de senaste åren att de har nog i alla fall. De skall inte behöva ge sig in på detta område också. Att de har ansvar för det hela, ser till att saker och ting händer och har den övergripande översynen är en sak. Däremot är det svårt för kommunerna att gå ut med medel. Det är en statlig angelägenhet. Låt oss se vad som händer när de olika förslagen som finns i riksdagen blir genomförda.

Herr talman! Jag fick ett brev häromdagen. Avsändaren var en f.d. storstadsbo, en göteborgare. Han skriver att han har flyttat till Värmland, närmare bestämt till Munkfors i hjärtat av Värmland. Han har fångats av en värmländsk huldra som ser till att han kommer att bo kvar i Med sin målande beskrivning fångar han Munkfors och Värmland i ett nötskal. Munkfors kommun är en av våra få ännu kvarvarande bruksorter, som brottas med sina problem. Denne man berättar varför han älskar sitt Värmland. Trots bekymren och oron vill han alltjämt bo och leva i Värmland. Han är en av de många som vägrar att ge upp och flytta tillbaka till storstadens jäkt och stress. Visst möter vi många värmlänningar som uttrycker sin oro inför morgondagen. Men vi träffar allt fler som tror på framtiden. Jag tycker att mina kolleger här har tecknat en alltför mörk bild av länet. Jag är litet mera optimist trots de mörka molnen som tornar upp sig i fjärran. Många menar att vi bör akta oss för att i tid och otid klä Värmland i alltför dystra färger. Vi har mycket att vara stolta över, och vi har också mycket att kämpa för. Låt oss enas om att ha en optimistisk framtidssyn. Tro inte för ett ögonblick att vårt värmländska näringsliv är ett avslutat kapitel, långt därifrån. Man kan ta stål och skogsindustrin som exempel. Leveranspunktlighet och felfria garantiprodukter har gett företagen ett gott renommé. Hur har man kunnat bygga upp detta förtroende? För det första med en lojal stolt yrkeskunnig kår av arbetare och tjänstemän som kan jobben och är villiga att ''ge järnet'' för att just deras företag skall hävda sig på världsmarknaden. För det andra har vi i stor utsträckning råvaror, inte minst på skogens område. På stålsidan kan vi nämna orter som Hagfors, Munkfors och Arvika. Det är inget tvivel om att stålindustrin på dessa orter är världsledande när det gäller många av deras produkter. För det tredje har vissa företag och koncernledningar sett om sitt hus och investerat i modern processteknik. Riksdagen skall nu under våren ta ställning till en energipolitisk strategi. Det är ett svar till Kjell Ericsson. Det kommande energipolitiska beslutet kommer att säkra energiförsörjningen i alla landsdelar. Propositionen kommer att innebära en kraftig satsning på användning av biobränsle. Här har Värmland en rejäl chans att hänga med. Låt oss se optimistiskt på detta och följa utvecklingen för att öka arbetstillfällena. Kanske kan vissa arealer åkrar i framtiden nyttjas för att skörda biobränslen i en eller annan form. Verkstadsindustrin och servicenäringarna skall ges vissa tillskott av arbetstillfällen. När det gäller de alternativa odlingsformerna kommer regeringen att föreslå en fördubbling av stödet till alternativa odlingsformer i den kommande miljöpolitiska propositionen, etc. Hur skall vi då klara framtiden? Jo, genom en aktiv näringspolitik som är fast och trovärdig och med en regionalpolitik som konsekvent fördelar resurserna på ett rättvist och jämlikt sätt. Dit hör kommunikationerna. Infrastrukturella satsningar på väg och bannätet är mer eller mindre avgörande för om vi i Värmland skall kunna hävda oss i den alltmer hårdnande konkurrensen med andra landsdelar. Det är svaret till Björn Samuelson. Regeringen kommer att lägga fram en proposition som innebär en satsning på 10 miljarder i den första omgången och 20 miljarder under 90-talet. På så sätt kan vi öka satsningen på just dessa områden. Det gäller att vi hänger med. Det är riktigt. Vi får avvakta den propositionen. Herr talman! En annan fråga som vi allt oftare möter är den s.k. regionindelningen av bl.a. tullverket, vägverket och skolverket. Flera bildar nu storregioner. Med förkärlek förlägger man då administrationen till storstadsområdena, dvs. de redan överhettade områdena. Här måste regeringen säga ifrån och se till att om man tvingas göra regionindelningar skall och bör administrationen ligga fast i de mindre överhettade områdena. Det tycker jag att regeringen skall ta ad notam. Hur ser det ut hemma i Värmland? År 1988 svarade industrisysselsättningen för ca 25 %, medan den offentliga sektorn svarade för 35 % av jobben. En stor del av jobben bestäms med andra ord av de beslut som fattas av riksdag, landsting, kommuner och regeringen. Då skall man komma ihåg de frågeställningar som jag har mött. Karlstad--Stockholm säkras. Det finns inga garantier, men infrastrukturen och strukturfonden kommer att medverka till att satsningar kommer att ske tidigare. Kjell Ericsson säger att han har suttit som regeringschef i Årjäng och klarat samarbetet. Där är centern stark, herr talman. Där bestämmer Kjell Ericsson. Men han kommer att väga lätt när det gäller de liberala och konservativa idéerna. Hur skall han få Göthe Knutson m.fl. med sig för att satsa på en tullstation vid Hån för 45 milj.kr.? Tror Kjell Ericsson att det finns någon realims bakom detta? De krav och önskemål som här har framförts är i och för sig angelägna. Moderaterna skall dock samtidigt skära ned 110 miljarder på 8 år. Det är en kommentar till Eva Björne. Hon stod här och drömde om forna tider. Hon sade att förr hade SCA i Västernorrland lika många anställda som man i dag har totalt ute i världen. 25 000 skogsarbetare har faktiskt försvunnit. Hur tror Eva Björne och alla ni andra att moderaterna skall kunna föra en regionalpolitik ute i skogslänen och glesbygden när det enda som skall finnas kvar inom den offentliga sektorn är polis, åklagare och militär? Om Isa Halvarsson och Kjell Ericsson skall kunna förverkliga sina drömmar och utopier om ett Sverige som skall leva, skall ni välja er regeringspartner. Tänk om olyckan skulle vara framme och vi skulle få en borgerlig majoritet och därmed en borgerlig regering. Då skulle inte Kjell Ericsson få det säte och den stämma som han har haft hemma i Årjäng. Han kommer att väga lätt när de konservativa och liberala idéerna med sin koncentrationspolitik inte kommer att sprida gracerna ute i landet. Herr talman! Jag tror på Värmland. Jag tror att vi skall kunna klara det här. Vi måste föra en vettig fördelningspolitik. Vi måste göra en satsning på alla regioner. Men tro inte, Eva Björne och andra, att man kan komma med de moderata recepten. Den medicinen är alltför besk. Spåren förskräcker efter de sex borgerliga åren.

Herr talman! Magnus Persson säger att bl.a. jag har tecknat en mörk bild av situationen hemma i Värmland. Man kan diskutera vilka bilder som är mörka och ljusa. Jag har försökt att ta situationen på allvar och med uppriktighet. Det är viktigt att man nu också påvisar de olika nyanser som finns. Men jag känner en oro när jag tänker på de varsel som duggar tätt över länet och som ställer folk arbetslösa, leder till permitteringar osv. Den här oron kan också tolkas litet positivt, eftersom den leder till en viss stress. Ett litet mått av stress brukar ju alltid leda fram till ett relativt hyggligt arbetsresultat. Det kanske skulle vara bra om även Magnus Persson stressade upp sig litet grand. Denna oro tar sig olika uttryck. Jag såg på TV en presentation av regeringens kommande tillväxtproposition och de satsningar på järnvägar och vägar som ingår i den. Den bild som växte fram liknade en hummerklo som låg över Sverige med den tjocka delen över Stockholm, Göteborg och Norrlandskusten. Det var ett tomt gap över inlandet, där Värmland ligger. Det är oerhört viktigt att regeringen nu ger klara besked när det t.ex. gäller trafiken mellan huvudstäderna Stockholm och Oslo. Det blir nämligen också en signal till företagsamheten och de som vill satsa på utbildning, ett diversifierat näringsliv och en landsbygdsutveckling. För allt detta behövs en kommunikationsmöjlighet mellan dessa stora städer. Från vänsterpartiets sida kommer vi i alla fall att jobba mycket intensivt under våren på att få besked från regeringen i speciellt denna fråga. Vi kommer att lägga motioner om det blir nödvändigt när regeringen lägger fram sin proposition. Jag skulle vilja veta vad Magnus Persson, med de kontakter som han ändå har i regeringskansliet, kan göra för att skapa sådana här garantier redan innan propositionen läggs.
Herr talman! Vi vill inte på något sätt måla upp ett slags krissituation i Värmland. Det är inte Värmland betjänt av. Vi måste ändock peka på de orosmoln som finns. Det är något konstigt med de socialdemokratiska riksdagsmännen från Värmland. De slätar över och tonar ner problemen. Så har det varit i varenda debatt vi har haft. Jag har fått en uppmaning från Bo Finnkvist om att vi skall vara snälla, att vi skall göra statsråden på gott humör osv. Man kan undra vad ni har för uppgift i riksdagen och vad vi har för uppgift i riksdagen. Vi måste väl ändå föra fram värmländska krav. De krav som kommer från de socialdemokratiska kommunalpolitikerna i Värmland är helt andra. Det är då en helt annan ton i skällan. Man visar på att kommunikationerna är en förutsättning för att vi över huvud taget skall få en positiv utveckling i länet. Det är mycket illavarslande från värmländsk synpunkt att det nu kommer signaler från olika håll om att resurserna inte skulle medge en likvärdig infrastruktur över hela landet. Det är ett rejält hot mot Värmlands utveckling om vi skulle hamna utanför triangeln Stockholm--Göteborg--Malmö. Bättre kommunikationer är oerhört betydelsefulla för samhällsutvecklingen i Värmland. Landstingsråd och kommunalråd säger att den viktigaste hjälpen till Värmland är just kommunikationer. I Värmland måste vi få en hög vägstandard, god framkomlighet och bättre rambetingelser för att kunna konkurrera med EG. Förra året föreslog regeringen att 1 miljard av utvecklingsfondernas kapital skulle betalas in till staten. Det var inget bra förslag. Den miljarden bör i stället användas för infrastruktursatsningar i de egna länen. Från folkpartiets sida menar vi att detta är länets pengar. Det är våra pengar, och de skall användas ute i länen.

Herr talman! Jag håller med Magnus Persson om att vi inte skall klä Värmland i för dystra färger. Men vi skall veta hur läget är. Vi skall också vidta åtgärder för att lösa problemen där. Det är viktigt att vi har en nyanserad beskrivning av situationen. Vi måste emellertid vara klart medvetna om vad som håller på att hända och sätta in åtgärder så snabbt som möjligt så att vi klarar av detta i tid. Jag tror på Värmland. Men att det måste till insatser är helt klart. Jag håller också med om att det är positivt med satsningar på biobränslen. Vi har därvidlag mycket att vinna med tanke på arbetstillfällena, energifrågan och våra öppna landskap. När det gäller infrastruktursatsningar är vi rörande överens om att mycket måste ske. Men det måste också finnas pengar. Vi måste få pengar till riksvägar och länsvägar, däribland grusvägar, men även till hela järnvägssatsningen. Jag hade hoppats att Magnus Persson skulle ta upp den frågan. Får Värmland sin rättmätiga andel av de 20 miljarder som satsas? Känner Magnus Persson till detta genom sina kontakter i regeringskansliet? Det är mycket väsentligt. Det finns propåer om att man skall satsa så mycket på västkusten och så mycket i Stockholmsområdet. Vad blir då kvar till Värmland? Bara smulorna? Det är i så fall väldigt allvarligt. Nu måste vi få vår rättmätiga del av denna bit. När det gäller tullstationen i Ånn vill jag framhålla att det finns en borgerlig motion, som Göthe Hyttring och jag står för. Det finns alltså lösningar även därvidlag. Riskkapitalet är en viktig sak. Jag har varit i kontakt med flera företag som håller på att etablera sig. Men det är svårt att få ihop de sista summorna. Man får investeringsbidrag från länsstyrelsen. Man har även litet egna pengar. Man får ihop 60--70 %. Men de sista 30 % är väldigt svåra att få tag på. Förut hade bankerna ganska gott om pengar. Men som många har beskrivit det här är det inte så i dag, utan tvärtom är det nästan stopp för bankernas utlåning av riskkapital. Det har drabbat även seriösa företagare och seriösa projekt. Detta problem måste vi lösa. Att beträffande utvecklingsfonden dra in så mycket pengar från regeringens sida måste vara helt fel i ett läge där man saknar riskkapital. För Värmlands del skulle man låna ut 50 miljoner om året till småföretag. Den möjligheten har man inte längre. Det finns mycket som man skulle kunna göra, t.ex. att regeringen skjuter på inbetalningarna och låter utvecklingsfonden behålla pengarna. Det skulle hjälpa till en hel del i alla fall. Tidigare fanns lokaliseringsfonder. Även de har försvunnit. Jag tror att det blir nödvändigt att regeringen går in med någon form av statlig kreditgaranti för att klara detta.
Herr talman! Magnus Persson är optimistisk inför framtiden och det är också jag. När jag ser hur segt och envetet man strävar på trots den socialdemokratiska politiken, som ju har motarbetat företagandet under många år, måste man vara optimistisk. Sanningen är ju den att det är den socialdemokratiska politiken, EG-politiken, energipolitiken och skattepolitiken, som har drivit företagen ut ur Sverige under senare år. SCA har i Österrike stora pappersmassefabriker och gör ännu större investeringar nu. Där är inflationen nästan lika med noll. Löneökningar och kostnadsökningar gör att kostnaderna per år ökar med ca 2 %. 2 %, Magnus Persson, jämför det med kostnaderna i Sverige. På SCA säger man att man aldrig kommer att investera i en pappersmaskin i Sverige hädanefter. Det man möjligen kan tänka sig är vidareförädling av glättat glansigt papper, som är en högkostnadsprodukt. Det är det enda som man kan tänka sig att ha ett ekonomiskt utbyte av att tillverka i Sverige. Självklart försvinner skogsarbetarna med den politik som socialdemokraterna bedriver. Skall man i dag ta virke från Jämtland ner till Sundsvall, en sträcka på ungefär 20 mil, är det med de kostnader som man har för skogsarbetarna och transporterna dyrare än att importera flis från Ryssland eller Sydamerika. Då är valet ganska lätt. Man mekaniserar i skogen och tar bort folket. Tyvärr är det så. Inom SCA ser man framtiden så att man ytterligare måste mekanisera. Fortsätter denna utveckling kan man inte ha kvar ens de skogsarbetare som man nu har. Man måste minska antalet ytterligare. Därför, herr talman, skall vi ha en framtid för företagsamheten, både de stora företagen och de små företagen, måste det föras en helt annan politik. Vi måste ha en klart uttalad viljeriktning när det gäller EG. Vi måste ha en energipolitik, som innebär att vi garanterar företagandet tillgång till el under många år framåt. Den elen skall vi erbjuda till konkurrenskraftiga priser. Det betyder att vi måste ha kärnkraften kvar så länge den är så säker som nu och så länge vi inte har någon bättre energikälla. Vi måste kraftigt sänka våra skatter och underlätta för företagen att verka.

Herr talman! Först till Eva Björne. Regeringen kommer med ett förslag beträffande energipolitiken, så den frågan kan vi ta bort från dagordningen. Energin kommer att säkras i alla landsdelar. Men tro inte, Eva Björne, att våra skogsarbetare och människor i Västernorrland kommer att må bra av att moderaterna drar bort hundratals miljarder kronor. Tvärtom kommer det att utradera den ena orten efter den andra. Så till mina värmländska debattörer. Till Björn Samuelson vill jag säga att vi självfallet tycker att läget är bekymmersamt. Nu gäller det att satsa. Regeringen satsar tre miljarder i budgeten för att främst stimulera kompetenshöjande utbildningsinsatser, oavsett om det gäller undersköterskor eller industriarbetare. Det tycker vi är bra. Till Isa Halvarsson vill jag säga att vi socialdemokrater inte slätar över. Vi för fram våra krav på en rad olika sätt, vilket också ger resultat. Det är angeläget med satsningar på bannätet och vägnätet. Svaret till både Kjell Ericsson och Björn Samuelson är att den viktigaste uppgiften är att göra infrastrukturella satsningar på bannätet och vägnätet. Banverket har ungefär 56 miljarder för framtida satsningar. Men det måste till ytterligare miljarder. Då kommer vi med ett paket med i första hand 10 miljarder och sedan ytterligare 10 talet. Det sker för att vi skall kunna flytta fram vissa projekt. Bl.a. hoppas jag att vi i framtiden skall ha rullande tåg även på bandelen Charlottenberg-- När det gäller krediterna vill jag hävda att bankerna inte tar sitt ansvar. Det har Kjell Ericsson rätt i. Vi märker att Gotabanken och Värmlandsbanken och alla andra banker inte tar sitt ansvar. Då är frågan: I vilken utsträckning skall samhället gå in? Det är en fråga som man grunnar på i regeringskansliet. Jag vågar inte utlova var man hamnar. Men nog vore det bra om mina ärade bänkkolleger med sina bankkontakter också kunde påverka näringslivet och bankerna att vara mera offensiva i sina satsningar på Värmland och Sverige i övrigt.

Herr talman! Jag tackar för svaret beträffande energipolitiken. Det är bra. Då kan vi se fram emot att våra basindustrier blir kvar i Västernorrland, inte bara skogsindustrin utan även aluminiumtillverkningen och karbidtillverkningen. När det gäller skogsarbetarna och arbetstillfällena behöver vi sänkta skatter. Vi måste främst sänka de skatter som är farliga och skadliga för samhällsutvecklingen. Skall företagandet blomstra, måste vi få tillbaka möjligheten att göra avdrag i annan förvärvskälla. Vi måste få bort löneskatterna och skatten på arbetande kapital i företag osv. Vi måste underlätta för småföretagsamheten. Vi måste se till att det lönar sig att arbeta och att det lönar sig för företagare att driva sina företag.
Herr talman! Beträffande riskkapitalet kan man konstatera att det tidigare var lättare att låna. Men det handlar inte om att bankerna inte i alla avseenden tar sitt ansvar. Kraven har blivit hårdare. Man får inte låna ut med tanke på säkerheten för de sparpengar som finns inne. Detta är ett av problemen i sammanhanget. Sedan har vi en hög ränta, något som inte finns i motsvarande länder. Därför behövs det någon form av riskkapital för småföretagen, helst till regionala sådana. Man måste få låna pengar till låg ränta. Inom EG satsar man mycket hårt på att ge bra krediter till småföretag. På samma sätt borde man också göra i Sverige. Man skulle vinna mycket på det sättet. Det skulle också kunna vara ett skattefritt sparande vid satsning i företagen -- någon form av personliga investeringskonton. Kvittningsrätten, som vi hade förut, kunde vara kvar. Då kunde man kvitta mellan arbete och kapital, tjänst osv. Kostnaderna i företagen de första åren skulle kunna dras av. Under en övergångsperiod skulle kvittningsrätten kunna finnas kvar. Det finns många sätt att få fram riskkapital. Men det måste ske snabbt. Tills vidare måste det finnas någon form av statliga kreditgarantier. Regeringen måste stoppa möjligheten, som man nu har, att inte dra in pengar från utvecklingsfonderna. Man kan helt enkelt skjuta på beslutet tills de här problemen har lösts. Jag tror att detta är ganska väsentligt. Slutligen beträffande regionindelningen. Man har ju planer på att dra bort t.ex. vägverket och tullkontoret från Karlstad. Det vore bra om vägverket och tullkontoret finge vara kvar i Karlstad. Även skolverkets regionkontor kunde lokaliseras till Karlstad. Sådant är bra för Värmland, och jag hoppas att Magnus Persson arbetar för det.
Herr talman! Sverige är på rätt väg, räntorna går ned. Jag tror också att Värmland är på rätt väg. Det här kommer vi att klara. Men vi tror inte på marknadskrafterna. Jag tror att Eva Björne och många andra kommer att vara mycket djupt besvikna över att hundratals miljarder kronor skall dras bort. Vad kommer man då att satsa på i Västernorrland och Värmland? Jag tror att det blir små klickar. Spåren från de borgerliga åren förskräcker. Sedan till Kjell Ericsson. Jag tycker inte heller att bankernas vilja är så där alldeles över hövan. Men man gömmer sig nog ibland bakom skygglappar och tänker att det här inte är värt att satsa på. Det finns också en tilltagande ovilja. Självfallet måste både bankerna och samhället ta sitt ansvar. Här får vi avvakta. Herr talman! Till sist: Allt fler tror ändå på Värmland. Vi skall slåss för jobben, för offensiva satsningar på både flyg, vägar, banor och på alla konkreta objekt som har utvecklats i positiv riktning. Här finns det också motionskrav från riksdagsmännen från Värmland. Liksom andra värmlänningar är jag övertygad om att vi även denna gång skall kunna klara konjunktursvackan och gå framtiden till mötes med en aldrig sinande optimism. I dag erhåller Värmland 5 % av de samlade arbetsmarknadspolitiska medlen samtidigt som Värmlands andel av de yrkesverksamma uppgår till ca 3 %. Länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen i Värmland disponerar för innevarande budgetår något under en halv miljard kronor för aktiva åtgärder, vid sidan av t.ex. handikappåtgärder, beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Härtill får man lägga resurser i form av bidrag. Nu får vi försöka klara det hela under en konjunktursvacka, och det skall vi göra. Vi skall se till att vi får pengar av de 3 miljarder kronor som regeringen avdelar för att höja utbildningskompetensen. Det gäller också en ökad satsning på högskolan i Karlstad. Vidare gäller den en satsning på laxfond Vänern, osv. Självfallet måste alla, oavsett om det rör sig om oppositionspartier eller regeringsparti, verka för att Värmland skall klara sig och bli kvar på kartan. Herr talman! Jag tror på Värmland!

Herr talman! På senhösten 1990 fattade riksdagen beslut om att ansöka om medlemskap i EG. Detta borde åtminstone nu medföra en helt annan syn på regionalpolitiken. Regeringen har t.ex. koncentrerat sig på att försöka stoppa tillväxten i Stockholmsregionen, bl.a. genom att införa straffskatt på investeringar. I Mälardalsområdet ser vi på detta med mycket stor oro. Det går inte styra investeringar till landsbygden på detta sätt. Det finns flera avskräckande exempel på statlig styrning bara från min hemkommun Hallstahammar. Under 60-talet skulle koncernen Bulten-Kanthal expandera stort. Efter samråd med kommunen kom man fram till att ett nytt bostadsområde måste till för att klara alla nyanställdas bostadsproblem. Det rörde sig om en mycket stor affär för den lilla, men då expansiva kommunen. Byggandet tog fart. Då styrde staten med pengar som styrinstrument den nya industrisatsningen till Kalix, dyrt på sikt för företaget beroende på bl.a. inskolning av personal utan industrivana, många och långa resor och dyra telefonsamtal -- näst intill katastrof för kommunen, som i många, många år fick betala miljoner för hundratals outhyrda lägenheter. Till slut lades en del hus i malpåse, andra byggdes om till förvaltningsbyggnader eller servicehus. Då hade även nedläggningen av Hallstahammars Bruk drabbat kommunen, och den stora utflyttningen började. Vid det senaste årsskiftet visade det sig att den negativa trenden för Hallstahammar ännu icke hade vänt -- minus 114 personer. Herr talman! Mälardalen har trots sitt mycket centrala läge haft stora sysselsättnings och strukturproblem inom industrin. De dåliga kommunikationerna försvårar nyetableringar i området. Snabb utbyggnad av de båda Svealandsbanan -- är en förutsättning för utveckling av hela regionen till ett livskraftigt och attraktivt etablerings och bostadsområde. Stockholm och Västerås är ju den typ av livskraftig region som kommer att få en allt större betydelse i framtiden, inte minst vid ett EG-medlemskap. Västmanlands län är ett industrilän som är starkt exportinriktat och har ett stort utlandsberoende. Mer än hälften av alla som är sysselsatta inom länets tillverkningsindustrier arbetar i företag som helt eller delvis ägs av multinationella företag. Herr talman! För att utveckla hela Mälarregionen och ta till vara den industrikapacitet som finns i Västmanland måste infrastrukturen förstärkas. Mälarbanan måste som jag tidigare har sagt snabbt byggas ut till full kapacitet. Det skulle inte bara förkorta restiden till Stockholm utan också medge tätare turer, vilket är lika viktigt. Det är också viktigt att Stockholmsregionens vägar och förbindelsen till Arlanda får en snabb och godtagbar lösning. En förbättring av E 18 till motorvägsstandard är också angelägen, eftersom det indirekt berör alla västmanländska företag. Oerhört viktigt är att motorvägsbron över Södertälje kanal, som rasade den 13 maj 1990, med det snaraste återställs till 42 meters höjd. Jag anser att staten-vägverket här har en skyldighet att följa bestämmelserna för En fortsatt positiv utveckling av sjöfarten i Mälaren är helt beroende av att brohöjden återställs. Den yrkesmässiga sjöfarten är viktig för näringslivet i Mälardalen och dess omnejd. Sjötransporter är dessutom säkra och, inte minst miljövänliga. Hamnar och näringsliv har redan drabbats, eftersom godstransporterna på Mälaren har försvårats på grund av att den låga, provisoriska bron utestänger större fartyg. Detta medför omlastningar och fördyringar som på sikt inte kan tolereras, varken av kostnads eller miljöskäl. Det är viktigt att slå fast att det är staten som skall stå för de övergripande infrastrukturella satsningarna. Därför är uppdelningen i stödregioner olycklig, men när vi nu har beslutat om detta får vi inte skilja ut en kommun som Hallstahammar från de övriga inom samma område. Regeringsingripanden har flera gånger dessutom direkt drabbat Hallstahammar. När allt var klart för en stor etablering av Mälarply i Hallstahammar, kommunen och företaget var överens, mark var avsatt, vägarna dragna, vatten och avlopp klart likaså för miljonbelopp -- alla vet vad det kostar att öppna ett helt nytt industriområde -- då beslutade regeringen plötsligt att Skinnskatteberg skulle få etableringen av Mälarply, som en kompensation för misslyckandet med Assi. Sådan ryckig och godtycklig politik skapar missnöje och misstro bland människor som på detta vis drabbas av den socialdemokratiska regeringens sätt att styra och hantera industrietableringar. Regeringen lade under våren 1990 fram en proposition angående ny regionalpolitik. fast att målet med regionalpolitiken skall vara att främja såväl en rättvis fördelning av välfärden mellan människor i olika delar av landet som en balanserad befolkningsutveckling. Målet sades vara att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. Herr talman! Jag anser inte att regeringen lever som den lär, bl.a. av följande skäl: Verksamheten har flyttats från specialutformade, kommunägda lokaler till dyrare lokaler i Köping och Västerås. Verksamheten blev dyrare men även arbetsplatser försvann från kommunen, liksom en viktig utbildningsresurs. I båda dessa fall har besluten fattats utan att man frågat efter kommunens synpunkter. Hallstahammarbor fråga sig därför i dag om man kan lita på statens förmåga och vilja att leva upp till sina egna regionalpolitiska målsättningar när det gäller den statliga verksamheten. Så länge vi har stödområdesindelningen på sätt som beslutades i våras måste Hallstahammars kommun inplaceras i stödområdet. Jag vill fråga Roland Sundgren vad socialdemokraterna i Västmanland gör för att hjälpa Hallstahammar i denna svåra situation. I våras röstade ni nej, hur tänker ni förfara nu? Jag läste i går i tidningarna bl.a.: Kraftiga förluster för Outokumpu, dvs. gamla Metallverken. 22. Allt fler unga går utan arbete. Flickornas dröm är nu att lämna även Västerås. Man tror inte på framtiden i Västmanland. Vad har Roland Sundgren för besked att ge både västmanlänningar och hallstahammarbor?

Herr talman! Jag håller med Birgit Henriksson om att när vi nu går in i ett 90-tal med EG-anslutning, ökad internationalisering och mycket kraftigt ökat utlandsberoende ställer det helt andra krav på en helt ny inriktning av politiken. Det som har kallats regionalpolitik får ett annat innehåll särskilt, vill jag betona, i de delar av landet där det geografiska läget innebär en närhet till befolkningsrika områden. Där är det inte längre fråga om särskilda stödåtgärder till företag och att permanent få ingå i ett stödområde som är lösningen. Där talar verkligen Birgit Henriksson emot sig själv. Hon talade om stödet till Kalix. Det är någonting som hände på 60-talet. Det är alltså 30 år sedan. Situationen är helt annan i dag. Hallstahammar ligger två mil från Västerås. Lösningen på Hallstahammars problem är inte att permanent tillhöra ett stödområde. Kommunen norr om Hallstahammar anser tvärtom, så det ger inte någon bra image. Jag förstår inte det resonemang som Birgit Henriksson för. Det är helt andra saker som kommer att innebära en utveckling för Hallstahammar. Jag tror att Hallstahammar har goda förutsättningar. Det är satsningar på kommunikationer, på högre utbildning, framför allt inom högskolan i Eskilstuna/Västerås som vi har och som ju ligger bara någon mil från Hallstahammar som skapar kreativ miljö för människor och företag att verka i. Det blir det mest betydelsefulla i framtiden. Västmanland är ett industrialiserat län, och vi har stolta traditioner. Redan på 1200-talet var gruvdriften i gång i Norberg. Att det är ett industrilän gör att vi också får de stora kastningarna när konjunkturerna förändras. Så nu i tider av lågkonjunktur och med kostnadsproblem för industrin duggar varslen tätt i Västmanlands län. Västmanland är ju det län där man har haft flest varsel i landet i relation till folkmängden, med undantag av Blekinge. Det ökade utlandsberoendet för de västmanländska företagen understryks ytterligare. En mängd fusioner med utländska företag har genomförts, och utländska företag har köpt svenska företag i Västmanland. Vi kan nämna att ABB Drives beslutade för några månader sedan om en flyttning av den högteknologiska halvledartillverkningen till Schweiz, där företaget numera har sitt huvudkontor. Den utflyttningen var inte motiverad av rationaliserings eller lämplighetsskäl, utan enbart av ett tryck ifrån Schweiz att man, där skulle ha ny sysselsättning när annan har rationaliserats bort i Schweiz. Det visade sig att man måste återflytta en del av verksamheten av kompetensskäl. Det här är ett viktigt observandum för Sverige i framtiden. Just kunskap och kompetens kommer att bli den avgörande faktorn för hur vi skall få ett kreativt och bra näringslivsklimat i landet. Det är vad vi skall satsa på. Jag såg också den artikel i går som Birgit Henriksson nämnde. Outokumpu Copper, som ju har finska ägare, har nu varslat 150 personer. Fackklubben har skrivit ett öppet brev till riksdagsledamöterna och menar att man måste utveckla de nordiska kontakterna för att påverka Outokumpus ägare att satsa mer i Västerås. Man har en känsla av att ägaren i första hand vill slå vakt om sysselsättningen i det egna landet. Det här är ett uttryck för den maktlöshet som man känner. Nu tror jag att den ökade internationaliseringen främst måste få till följd att de fackliga organisationerna och nationerna organiserar sig och samverkar mer rationellt för att de inte skall spelas ut av intressen som inte alltid är sakligt riktiga. Ett ökat fackligt koncernsamarbete måste till. För oss i Västmanland är det viktigt att vi kan skapa en robust arbetsmarknad med tanke på de kastningar som vi får. Därför är det viktigt med de offensiva satsningarna, inte minst på kommunikationer.

I detta sammanhang är det viktigt inte minst för Hallstahammar att vi får extra länsprojektmedel så att Bergslagspendeln kan färdigställas. Där fattas i dag ca 80 milj.kr. Färdigställandet av Bergslagspendeln är av mycket stor betydelse för näringslivet i Bergslagen, och särskilt viktig är den när vi nu får en anknytning till Jag tror att Birgit Henriksson och jag är överens om dessa viktiga satsningar. Men jag vill också understryka vikten av sjöfarten på Mälaren, som ju innebär miljövänliga transporter. Man kan få en god transportekonomi där. Genom en satsning enbart på 30 miljoner kan man öka fartygsstorlekarna med nära 50 %. Det akuta hot som vi lever med därför att regeringen ännu inte bestämt sig för att återställa den rasade motorvägsbron i Södertälje till den brohöjd som det faktiskt finns en vattendom på gör att det bör vara en självklar sak att det nu snabbt fattas beslut och att samma seglationsförhållanden får gälla som före raset. Det är inte minst viktigt när vi nu öppnar portarna till EG och även till Östeuropa, då Östersjön kommer att bli ett mycket viktigt transporthav. Jag tror på framtiden i Västmanland. Det viktigaste är att satsa på infrastrukturen, kommunikationerna och kunskapen. Då satsar vi rätt för framtiden.
Herr talman! Jag blev av naturliga skäl ganska förvånad när Roland Sundgren talade om att jag vill uppmuntra stödområdespolitik. Vi moderater har sagt nej till den. Vad jag framhöll var att det är felaktigt att skilja ut en Bergsslagskommun med samma struktur och problem som övriga kommuner och samma närhet till övriga när man ändå gör en indelning. Så länge vi har den bör Hallstahammar ingå i stödområdet. Det sade jag alltså. Annars är jag helt överens med Roland Sundgren om att det regionalpolitiska uttalande som gjordes i våras var felaktigt; vi skall inte ha några stödområden. Vi skall ha en övergripande infrastruktur. Men det är, Roland Sundgren, ni som har strypt industrisatsningarna i Stockholmsregionen och tror att det går att styra. Mitt exempel från 60-talet visar hur fel det kan gå. Hallstahammar dras med sviterna från felsatsningarna än i dag. Kalixutflyttningen var ett typexempel på att det inte går att med konstlade medel styra -- det blir fel. Mälardalsregion med goda kommunikationer mellan de olika delarna skulle vi kunna få en struktur som skulle likna andra framgångsrika regioner, inte bara i Europa utan även i USA och Japan. Mälardalen har goda möjligheter att tillfredsställa de flesta smakriktningar t.ex. när det gäller val av bostadsort. Det finns en pulserande storstad. Där finns mellanstora städer, idylliska småstäder, lantlig avskildhet och lagom med småbyar. Det finns framför allt orörd natur och en av världens vackraste huvudstäder. Mälarens kust kunde bli ett av de positiva inslagen i en sådan satsning. Det går alltså inte i detalj styra investeringar. Man måste satsa på regionen. Det är det jag i första hand vill göra. Jag är glad om Roland Sundgren har tänkt om och nuär inne på samma linje som jag.

Herr talman!

Hallstahammar har drabbats väldigt hårt av strukturförändringarna. Jag tycker ändå att det är ett inkonsekvent resonemang att säga: Jag tycker inte om stödområden, vi skall inte ha stödområden, men om det skall finnas stödområden skall de finnas i den kommun som jag bor i. Om vi alla skulle säga så, skulle snart hela landet vara ett stödområde eftersom väl nästan alla kommuner finns representerade här i riksdagen. Jag tror inte att man löser -- det har Birgit Henriksson givit ett exempel på från 60-talet -- 90 talets problem med 60-talets metoder, för det är en annan regional politik nu. Jag vill ytterligare understryka vikten av en satsning av vår högskola i Västerås. För de industriella storföretagen och för den tekniska tradition som vi har i länet är det viktigt att man satsar på denna högskola. Vid en jämförelse med andra högskolor är det i förhållande till folkmängden -- det är två län högskolan skall betjäna -- ett mycket lågt anslag. Här bör man satsa på de tre ben som högskolan i Västerås/Eskilstuna har som huvudområden: teknik, ekonomi och humaniora. Det är viktigt att få en flygingenjörslinje där. Det är viktigt att satsa på ekonomi, som ni moderater har varit emot och röstat emot men som är väldigt betydelsefull. Ni moderater var emot det för några år sedan. Anslaget måste höjas. Vi måste få kompensation för de fördyringar som anordnandet av flygingenjörsutbildningen innebär, helt enligt skolöverstyrelsens och UHÄs förslag. Slutligen: Vi skall få en ny näringspolitisk myndighet genom sammanslagningen av STU, energiverket och industriverket. Vi har i en motion föreslagit att myndigheten skall ligga så nära verkligheten som möjligt, och då är Västerås lämpligt.
Herr talman! Jag vill gärna understryka det Roland Sundgren sade om satsningen på högskolan. Vi moderater har också -- jag är stolt över att kunna säga det -- betydligt ökat LIF-anslaget, som ju är viktigt just för vår högskola. Där har vi gått betydligt längre än socialdemokraterna. Jag har skrivit en motion tillsammans med Karin Falkmer om spjutspetstekniken och forskningen, som vi anser vara så viktiga för regionen. Vår högskolemotion har jag varit med och arbetat fram. Där är vi överens. Jag förstår inte varför Roland Sundgren bara talar om 60-talssatsningen i Kalix. Jag nämnde också etableringen av Mälarply i slutet av 80-talet. Det är faktiskt så att socialdemokraterna inte har lärt sig någonting av felaktiga satsningar utan upprepar historien och går i samma fotspår. 60-talets satsningar har alltså återverkningar än i dag, den felaktiga styrningen av anslagen under 80-talet likaså. En helt ny regionalpolitik -- ja. Men jag sade också att så länge man har valt att indela landet i stödregioner på det sätt som man gjort borde den kommun som först och hårdast drabbas inte särskiljas från de övriga, som man har nära och intimt samarbete med och som man helt delar strukturproblem med. Det är vad jag menade.
Herr talman! Vi har också motionerat om att öka Där är Birgit Henriksson och jag helt överens. Vi tror att det är den väg man måste gå. Sedan tror jag -- om vi nu skall tala om vad som hände på 60 talet -- att man i Kalix inte tyckte att det var fel. På 60 och 70-talet var det riktig politik då det fanns gott om arbetskraft just uppe i Norrland. Jag tycker fortfarande att det är där man skall göra stora regionalpolitiska satsningar, kanske med vissa stödåtgärder. Hallstahammar var då en mycket expansiv kommun. Man måste alltså anpassa detta till den tid som vi diskuterar detta. Beträffande Mälarply vill jag säga följande. Man var ju mycket fundersam över om tillgången på skog skulle räcka till denna satsning. Nu lades Assi i Skinnskatteberg ner, vilket Birgit Henriksson nämnde. Det förändrar förutsättningarna för Mälarply. Vi får hoppas att det går bra för företaget. Även om det inte är en regerings eller riksdagsfråga vill jag understryka att det är angeläget att vi får ett skogligt centrum i I det nya Europa måste det nämligen finnas plats även för välutbildad skoglig personal.

Herr talman! Jag är något förvånad över debattordningen när det gäller Västmanlandsbänken. Jag måste kanske göra en och annan upprepning. 16--17 anmälda talare. Tyvärr har inget statsråd varit närvarande vare sig i går eller i dag. Jag drar slutsatsen att de socialdemokratiska statsråden är ointresserade av regionalpolitik. Det är tråkigt att konstatera detta. Det hade varit värdefullt för regeringen att ha representanter närvarande och få redovisningar av det aktuella läget i länen. När man ser på talarlistan finner man att nästan alla talare kommer från län med utvecklingsproblem. Eftersom jag nu inte kan ställa någon fråga till något statsråd, vill jag passa på att ställa ett par frågor till mina västmanländska kolleger. Birgit Henriksson är ju från Hallstahammar och har tagit upp Hallstahammars problem. Vi är helt överens om att det är stora problem i Hallstahammar. Sedan har Roland Sundgren och Birgit Henriksson diskuterat stödområdesindelningen. Jag måste ha ett klart besked på följande fråga: Kommer ni att arbeta för att Hallstahammars kommun återigen blir inplacerad i stödområdet? Jag måste ha ett ja eller nej på den frågan, det tycker jag att jag har rätt att få. Sundgren. Hur mycket pengar får vi till Jag tror att det är viktigt för oss som arbetar här i riksdagen att föra fram regionala problem som behöver uppmärksammas på riksnivå. Jag kommer från Västmanland. Det är ett län som tillhör både Bergslagen och inre Mälarområdet. Västmanland är ett län som alltsedan början av 1970-talet haft en vikande befolkningsutveckling. Det beror på en stor utflyttning från länet. Av gjorda flyttningsstudier framgår det att utbildningsskäl och arbetsmarknadsskäl är avgörande faktorer vid en flyttning från länet. De allra senaste åren har befolkningen i länet ökat. Men när man närmare analyserar orsakerna till denna i och för sig glädjande befolkningsökning finner man att den beror dels på ett kraftigt ökat födelseöverskott, dels på en stor nettoinflyttning från utlandet. Västmanland har fortfarande i jämförelse med andra län i riket ett negativt flyttningsnetto, och det har man haft i tjugo år. Det är allvarligt, eftersom vi förlorar många i åldersgrupperna 21--30 år och 31--40 år. Västmanland är fortfarande ett av landets mest industrialiserade län. Stålindustri, verkstadsindustri, maskin och elektroteknisk industri dominerar. Sysselsättningen har varit relativt god under senare delen av 80-talet, men den hastigt analkande djupa lågkonjunkturen slår hårt mot Västmanland och hela Bergslagen. Västmanland är jämte Blekinge, jag tror att även Roland Sundgren nämnde det, det län som i förhållande till folkmängden råkat värst ut när det gäller varsel under januari månad 1991. Det är allvarligt. Strukturomvandling och industrinedläggningar kan ta fart igen i I olika motioner har jag framfört förslag som skulle kunna vända utvecklingen i länet i positiv riktning. Det är nödvändigt med en breddning av den industriella basen i många bruksorter. Det måste ske en ökning av den privata tjänstesektorn i länet, liksom en ökning av statliga verksamheter. För att kunna utveckla näringslivet behövs bl.a. förbättrade kommunikationer både i Bergslagen och i Mälarområdet samt en ökad satsning på utbildning. Upprustningen på den s.k. Regeringen, som klart har tagit ställning för projekt Bergslagsbanan, måste ta sitt ansvar och bevilja medel så att projektet kan fullföljas. Jag ställde i tisdags en fråga till kommunikationsministern om Bergslagsbanan, men jag fick tyvärr inget svar. Jag hoppas att jag så småningom skall kunna få ett besked. Om vi inte får särskilda medel för fullföljandet av Bergslagsbanan kommer vi i Västmanland inte att ha en enda krona för investeringar i andra länstrafiksanläggningar förrän någon gång under år 1997 eller 1998. Så kan det naturligtvis inte vara, utan vi måste ha pengar även till andra nödvändiga nyinvesteringar i infrastruktur, till vägar och järnvägar. En upprustad Bergslagsbana kommer att få stor betydelse för Bergslagen. Ett annat mycket viktigt järnvägsprojekt är Mälarbanan, en snabbtågsförbindelse Stockholm--Enköping-- Stockholm via Västerås till Örebro vet att den nuvarande järnvägen har en mycket låg standard. Jag hoppas att Roland Sundgren nu kan ge besked om hur mycket pengar vi får till upprustning av Ett annat område där vi är missgynnade gäller den högre utbildningen. Högskolan i Eskilstuna/Västerås är den enda tvålänshögskolan i landet, och Södermanland och Västmanland har totalt 500 000 invånare. Det innebär att denna högskola har i särsklass mest invånare att ansvara för av de mindre och medelstora högskolorna. Tyvärr ger detta inte något som helst utslag i anslagshänseende. Högskolan i Eskilstuna/Västerås behöver större anslag för en fördjupad och breddad utbildning. Dessutom behövs forskningspengar. Herr talman! I mitt anförande har jag tagit upp några angelägna områden. Jag hinner inte beröra ytterligare områden som jag skulle vilja ta upp, eftersom min taletid är begränsad. Men jag har slagit fast att vi behöver bättre kommunikationer i inre Mälarområdet och i Bergslagsregionen. Vi behöver Mälarbanan. Den högre utbildningen måste både breddas och fördjupas. Vi behöver ökade forskningsanslag till högskolan i Eskilstuna/Västerås. Vi behöver lokalisering av statlig verksamhet till länet. Jag har själv i en motion föreslagit att vi i samband med vägverkets nya regionindelning vill ha ett av regionkontoren förlagt till Västerås. Enstaka punktinsatser är emellertid inte tillräckliga. Det behövs samlade insatser för att åstadkomma ett verkligt trendbrott när det gäller utvecklingen av Bergslagen och inre I Västmanland är vi starkt medvetna om länets problem. Vi arbetar intensivt för en positiv utveckling av länet. Vi västmanlänningar är i grunden optimistiska och ser goda möjligheter att vända den negativa utveckling som pågått under 1970 och 1980-talen. Med de ökade insatser på kommunikations och utbildningsområdet som jag här har behandlat och som jag mera utförligt har redovisat i mina motioner under allmänna motionen kommer länet att bli ett framtidslän.

Herr talman! Birger Andersson ställde några frågor till mig. Den ena gällde Hallstahammars stödområdesindelning. Det är riktigt att vi var med och motionerade om detta, eftersom Hallstahammar tillhörde stödområdet då den regionalpolitiska propositionen lades fram. Men den gick inte igenom. Enligt de besked som vi har fått då det gäller insatser för Hallstahammar kan stödområdesinsatser göras i Hallstahammar utan att Hallstahammar permanent tillhör ett stödområde när man upplever att det behövs speciella insatser. Men det är ju inte detta som är problemet i dag, utan det är avsaknaden av projekt att satsa på som nu utgör problem. Men det har getts besked från industriministern att Hallstahammar, om man har bra projekt, är ett område där regeringen kan tänka sig speciella insatser. Men om man skall ha en regionalpolitik och ha stödområden som ett instrument håller jag med utredningen om att man skall koncentrera insatserna till de delar av landet där problemen kan väntas bli permanent besvärliga. Hallstahammars läge geografiskt i landet är bra även om man där har drabbats mycket hårt. Jag vill understryka att jag håller med om det som Birger Anderssson säger om att vi måste se till att länsprojektmedlen ökar så att Bergslagspendeln kan byggas färdig. Man kan ju inte börja bygga järnvägar och sedan lägga ned projektet under några år för att sedan börja om, utan man måste se till att särskilda pengar avsätts för detta. Det är naturligtvis när det gäller fördelningen även en fråga som man får diskutera med representanter från Dalarna. Jag kan inte säga exakt på kronan hur mycket pengar man får till Mälarbanan. Det är omöjligt att göra. Från Infrastrukturfonden sägs att man skall satsa på vissa projekt -- Västkustbanan, Infrastrukturfonden skall alltså samfinansiera sina projekt. Infrastrukturfonden skall tillsammans med regionen satsa pengar. Man kräver alltså vissa insatser från regionen, näringslivet, kommuner, landsting, osv. Det viktiga är ju att Mälarbanan skall byggas färdig. Då blir det mycket en fråga om hur mycket satsningar man kan göra ute i regionen för att klara av det hela.
Herr talman! Vi vill inte ha en regionalpolitik som innebär att man har stödområden. Vi tror inte att det är rätt sätt att bedriva regionalpolitik. Men jag har tydligt sagt, och jag vill upprepa det till Birger Andersson, att så länge man har stödområdesindelning måste Hallstahammar ingå i ett stödområde. Till Roland Sundgren vill jag säga ...
Herr talman! I grunden har vi samma idé beträffande satsningarna. Det viktiga i detta sammanhang, ur nationell, regional och västmanländsk utgångspunkt, är en utbyggnad av Mälarbanan. Vi från moderat håll tror att det också är ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt. Redan i dag reser över 500 000 tågresenärer mellan Västerås och Stockholm. Snabba och goda transporter betyder oerhört mycket. Vi är också överens om att utbildningen är oerhört viktig. Alla vet hur upprörda vi blev, inte minst socialdemokraterna, när spjutspetsforskningen för första gången försvann från Västerås och Sverige. Socialdemokraterna har emellertid, med den grundutbildningsfilosofi som de har drivit under många år, medverkat till att högre forskning inte bedrivs på ett sådant sätt som den borde i Sverige i dag. Sverige är inte längre ledande på detta område. Detta är de stora problemen för regionen. Jag har väckt en motion som gäller Hallstahammars inplacering i stödområdet. Jag har även motionerat om spjutspetsteknik, forskning, högskola och naturligtvis om Mälarbanan.

Herr talman! Jag vill börja med att ta upp Hallstahammars kommun. Jag vill påminna både Hallstahammar skall ingå i stödområde. Det väcktes motioner från fyra olika partier om detta, centern, moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet. Men vid voteringen den 12 juni stödde varken socialdemokraterna eller Birgit Henriksson sina egna motioner. Nu har Birgit Henriksson återkommit med en ny motion. Jag vill därför fråga henne: Kommer Birger Henriksson under innevarande riksmöte att stödja sina egna motioner? När det gäller Mälarbanan begärde jag inte av Roland Sundgren att precis på kronan få svar på hur mycket pengar vi skulle få. Jag nöjer mig med om jag får ett svar från honom om ungefär hur många miljarder det handlar om. Industriministern åker land och rike runt och talar om hur mycket pengar som skall portioneras ut när det gäller den näringspolitiska propositionen. Jag har ett tidningsurklipp från Halland, där industriministern har varit besök och gett mycket detaljerade upplysningar om de medel som kommer att anvisas i den regionalpolitiska propositionen till Västkustbanan och till de vägar som berör Västsverige. Eftersom industriministern själv inte är närvarande vill jag fråga Roland Sundgren följande: Anser Roland Sundgren att det är viktigare och riktigare att industriministern åker land och rike runt och redovisar detaljer i den näringspolitiska propositionen än att han är närvarande här i riksdagen och ger ett besked till oss som arbetar riksdagen?
Herr talman! Det är riktigt att jag i våras inte kunde delta i den debatt då min motion togs upp, eftersom jag befann mig i Helsingfors på ett sammanträde. Jag kom direkt till voteringarna, utan att ha deltagit i debatten, men jag röstade inte nej, utan jag avstod när jag förstod att det var min motion som hade varit uppe till behandling. Jag avstod därför att jag inte hade talat med min partigrupp och inte redovisat mina skäl för att rösta ja. Men naturligtvis stöder jag min egen motion som jag dessutom har fått sanktionerad.
Herr talman! Vi accepterar utskottets motivering. Det som Birger Andersson säger är riktigt, nämligen att vi röstade ja till utskottets hemställan trots att vi hade väckt en motion. Det är så man ofta får göra när det kommer fram uppgifter som innebär att samma stöd kommer att ges om det finns ett projekt. Då får man acceptera detta och de regionalpolitiska tankegångarna om att stödområdessatsningar, om de skall verka ordentligt, naturligtvis skall göras i de områden som kanske inte har samma förutsättningar att få stöd genom infrastrukturella investeringar som vi har genom Mälarbanan, Bergslagspendeln, osv. När det gäller detta att på miljarden säga hur mycket vi får till Svealandsbanan vill jag understryka att vi vet att vi hade fått ungefär 1,3 miljarder från banverket. Av dessa togs sedan 300 miljoner till Västkustbanan. Vi vet att kravet på oss själva i regionen är 700 miljoner. Vi vet att själva Hallsberg, om man tar hela sträckan, är en fråga om 4,5--5 miljarder. Men det är ändå mycket svårt att exakt på miljarden säga hur mycket det kommer att kosta. Med i bilden finns nämligen även det som man kallar Svealandsbanan, som också räknas in i satsningarna på trafiken runt Mälaren. Detta är alltså siffror som vi har att räkna med. Man kan då säga att det behövs åtminstone 2,5--3
Herr talman! Jag påstod inte att Birgit Henriksson hade röstat nej. Jag sade att hon inte hade stött sin egen motion. Att avstå är detsamma som att inte stödja motionen. Jag vill påminna Roland Sundgren om att en av hans kolleger, Yngve Wernersson, tidigare under riksmötet ställde en fråga till industriministern i vilken han framförde önskemål om att Hallstahammar skall flyttas in i stödområde. Det är alltså tydligt att det är splittring i de socialdemokratiska leden. När det gäller Mälarbanan är det alldeles riktigt som Roland Sundgren säger att banverket från sin plan 10 flyttat över pengar till getingmidjan i Stockholmsområdet. Det är klart att vi i Västmanlands län blir oroliga över det, eftersom vi har funnit, såvitt jag kan förstå är vi överens, att Mälarbanan är ett absolut nödvändigt projekt för inre Mälarområdets utveckling. Därför måste vi gemensamt från länet försöka se till att vi verkligen får vår andel av de pengar som nu föreslås i den regionalpolitiska propositionen. Jag fick mycket svävande svar från Roland Sundgren. Men jag begär alltså inte att få mer säkra besked i dag. Men jag vädjar ändå till honom att vi från länet tillsammans verkligen skall försöka göra vår stämma hörd, så att vi får vår rättmätiga andel av de pengar som nu kommer att portioneras ut på angelägna järnvägsprojekt.

Herr talman! I torsdags i förra veckan, den 31 januari, var jag i kontakt med arbetsförmedlingen i min hemkommun Hällefors i Örebro län. Då fick jag veta att det fanns 11 lediga jobb i kommunen. Det fanns totalt 605 arbetssökande. Av dem var nästan hälften, eller 295, helt arbetslösa. Den andra hälften hade deltidsarbete men sökte heltid. Dess värre är det så att dessa siffror bara är början på vad vi vet skall komma under året. Vi räknar med att under andra halvåret ha en arbetslöshet på 15 % i kommunen. Stålindustrin genomgår, som vi alla vet, en långtgående strukturomvandling. I kommuner av Hällefors karaktär blir konsekvenserna av den strukturomvandlingen förödande. Det är de yngsta, de med modern utbildning, som får gå först. grannkommunen Karlskoga är situationen likartad. I dessa kommuner har den tunga industrin alltid varit totalt dominerande på arbetsmarknaden. Om vi tar Hällefors som exempel, kan vi konstatera att av samtliga arbetstillfällen i kommunen är 40,2 % i industrisektorn jämfört med 22,6 % i landet i övrigt. Av dem som arbetar i industrisektorn finns 85 % i sektorn järn, stål och metall och 7 % i metallvaruindustrin. Det är totalt 92 % av industrijobben som är direkt knutna till metallsektorn. Om man inte är anställd i det dominerande företaget Ovako Steel är man anställd i entreprenadföretag eller företag som på annat sätt är beroende av Ovako Steel. I Karlskoga är Bofors det dominerande företaget med samma förhållande till övrig arbetsmarknad i kommunen. Metallsektorn är totalt mansdominerad. Kvinnorna arbetar nästan uteslutande inom äldreomsorg, sjukvård, barnomsorg och handel. Det är illa nog om de som blir arbetslösa på grund av strukturomvandlingen inom metallsektorn väljer att flytta från kommunen för att skaffa nya jobb. Om de dessutom tar med sig fruar och sambor kommer vård och omsorgssektorn att drabbas av personalflykt. Kommunerna arbetar i samverkan med länsorganen för att motverka effekterna av dessa förändringar. Man arbetar med stimulans till de företag som finns etablerade och som har förutsättningar för framtiden, man arbetar med etableringar av nya företag inom nya sektorer för att bredda näringslivet, och man arbetar med utbildningar för att höja kompetensen och skapa förutsättningar på arbetsmarknaden för dem som blir drabbade av arbetslösheten. I ett så svårt läge som det som nu råder räcker inte kommunernas insatser. Här måste staten mobilisera kraft och god vilja för att hjälpa till. Det finns så mycket bra att ta till vara för framtiden. En god livsmiljö, bra skolor, utvecklad barnomsorg är investeringar som gjorts för en god livskvalitet som inte skall gå till spillo. De skall utnyttjas! Se det som ett erbjudande från oss som är i en svår situation just nu. Vi kan erbjuda människor fantastiska livsvillkor, bra miljö, stimulerande fritidsmöjligheter, helt enkelt livskvalitet. Det enda vi saknar är jobb! Herr talman! Det är nog en rimlig begäran att staten deltar i ansträngningarna. Vi behöver för att komma över svårigheterna, under en övergångsperiod bli placerade i stödområde 1. Vi behöver statens medverkan för att underlätta för nyetableringar i nya branscher. Då kan det bli en framtid också i strukturomvandlingens spår.